Herr talman! När det gäller statistiken och lutningsgraden kanske jag inte kan ge så goda svar att Jörn Svensson blir nöjd. Låg mig ändå säga beträffande frågan om heltid och deltid att jag avser att ge ett besked där i en kommande debatt kring kompletteringspropositionen. Klart är att den kraftiga ökning av deltid som har förmärkts under senare år håller på att vändas och få ett nytt mönster, nämligen att heltiden ånyo börjar öka. Det kan väl inte vara negativt ens för Jörn Svensson. Jörn Svensson sade f. ö. att hela arbetsmarknadsutskottets betänkande 23 var ett meningslöst aktstycke och att det var meningslöst att opponera. Säg inte det. Jag tror att även Jörn Svensson skall finna att det finns en rad medel och åtgärder som är väldigt användbara. I fråga om analysen är Jörn Svensson och andra kommunister ofta ganska fantastiska. Men när det gäller medelssidan och åtgärdssidan kommer man ofta med orealistiska förslag om man nu inte är helt tomhänt. Jag vet inte vad för slags regionalpolitik som ni kommunister egentligen vill föra — om det skall vara något slags inhemsk nyupptäckt eller något importerat från ett kommunistiskt lyckorike. Vi skiljer oss väsentligt i synen på vilket slags samhälle vi vill ha. På något sätt når vi inte varandra i diskussionen. Vi vill från vår sida ha en socialt styrd marknadsekonomi i ett politiskt system där man har frihet att leva, bo och arbeta var man vill. På den punkten har inte kommunisterna gett något svar. Till Anna-Greta Leijon vill jag säga att regionalpolitiken har haft en avgörande betydelse. Jag sade: Tänkt bort den regionalpolitik vi har haft, och vi kan föreställa oss hur det då hade sett ut. Så säger Anna-Greta Leijon att det inte har blivit bättre i skogslänen. Jo, visst har det det — i förhållande till hur det hade varit om vi inte hade haft en aktiv regionalpolitik. De obalansproblem som nu finns är ju mycket marginella jämfört med de problem som hade funnits om vi inte hade satt in regionalpolitiska insatser av det slag som vi i stort sett har varit överens om. Skogslänen behöver vårt stöd, säger utskottets vice ordförande, och det är riktigt. Men det är just därför som jag är så förvånad över den starka prioritering av Stockholmsområdet som framskymtar i det socialdemokratiska förslaget. Det är inget tvivel om att om det skulle följas upp, så skulle det bli på bekostnad av de svagare områdena.

Herr talman! Jag förstår att talmannen är irriterad när vi från utskottets sida tar upp de här frågorna om propositionsavlämnandet, medan vi i vår tur ärirriterade över att propositionen har kommit så sent. Men jag kan försäkra att den irritation som vi har känt har varit betydligt större än den talmannen känner. Framför allt tycker jag att det är helt otillbörligt att kanslipersonalen skall arbeta natt efter natt för att få fram det betänkande som det här är fråga om. Nog om det. Efter snart sex års borgerligt regeringsinnehav kan konstateras att även regionalpolitiken gått snett för den borgerliga regeringen — trots att den politiken och ”decentralisering så långt möjligt” var det stora paradnumret, i varje fall för mittenpartierna. En stor del av det som förut var rätt och riktigt lämpar man över bord numera. Jag skall återkomma till detta. Först skulle jag vilja ta upp propositionens historieskrivning om utvecklingen under de senare åren. Man utför det konstnumret att redogöra för hela 1970-talet — och även t o. m. år 1981 — i stället för att summera upp den situation som rått efter det att de borgerliga partierna tog över, dvs. från 1976 och fram till nu. Industriministern stod här och slog sig för bröstet och talade om hur utomordentlig utvecklingen hade varit. Jag skall då be att få ställa några frågor. Det är ju synd att industriministern, så fort han varit inne här en stund, avviker. Jag vet inte om det beror på att han tycker att den här debatten är ointressant eller om det beror på att han själv tycker att han misslyckats när det gäller detta ärende. Den statistik som finns visar att under perioden 1977-1980 minskade industrisysselsättningen i skogslänen med 20 000 personer. Det motsvarar tre fjärdedelar av de industrisysselsatta i Norrbotten. Under perioden 1977-1979 minskade antalet kvinnor i industrin med 8 200. Ändå talar industriministern här om att man har fört en politik i jämlikhetens tecken. De kvinnor som under denna tid kom ut på arbetsmarknaden har i stor utsträckning fått deltidsarbete. Ökningen av ungdomsarbetslösheten har varit avsevärt högre i skogslänen än i landet i dess helhet. I Norrbotten svarade ungdomen för 37 90 av länets arbetslösa. Men inte nog med detta, industriministern tog också upp utvecklingen i Stockholmsområdet och förde en polemik med Anna-Greta Leijon kring dessa frågor. Hur har då utvecklingen varit i Stockholm? Jo, befolkningsökningen i Stockholm är betydligt snabbare än tidigare. Under åren 1970-1976, dvs. under den socialdemokratiska tiden, svarade Stockholm för 18 96 av landets befolkningsökning. Under tiden 1977-1980 har motsvarande siffra varit inte mindre än 33 90. Och trots att industriministern sade att den gynnsamma utvecklingen har fortsatt, har befolkningsökningen i Stockholms län under 1981 varit större än i hela i landet. Detta står industriministern och prisar, som om det skulle vara en utomordentligt bra utveckling. Det är snarare ett bevis på att man har misslyckats, i varje fall i många delar. Industriministern stod och utnämnde vissa personer till mästare i olika avseenden. För min del tycker jag att industriministern verkligen är en dimridåernas mästare och utomordentligt kunnig på att dribbla. Många av IFK Göteborgs representanter känner säkert avund och önskar att de kunde göra någonting liknande. Vi vet alla som har sysslat med regionalpolitik att det är industrin som är möjlig att lokalisera till skilda orter — i varje fall är den lättast att lokalisera. Service av olika slag är i allmänhet bunden till de orter där människorna bor. Det finns naturligtvis vissa undantag. Dit kan man väl räkna en stor del av landstingens verksamhet, även om man också inom denna verksamhet i hög grad är bunden av befolkningskoncentrationerna. Eftersom de borgerliga regeringarna har tillåtit industriföretagen att tjäna pengar genom s.k. snabba klipp i stället för att investera i industrin, har det gått som det har gått. Industriinvesteringarnas utveckling har under senare tid varit katastrofal. När regeringen tillåter att detta sker utan att ställa några krav, är det inte märkligt att man får den situation som vi f. n. har. Industrisysselsättningen under det borgerliga regeringsinnehavet har minskat med 157 000 personer. Det fanns en tid då industriministern hade akutmottagning. Industriföretagen sade att de vid dessa tillfällen t.o.m. ”lurade skjortan av Nisse”. Det är självklart att man efteråt, när man ser på utvecklingen i just detta avseende, tycker att det är utomordentligt märkligt att det inte ställdes några som helst krav på industriinvesteringar. Jag vill påstå att det var annorlunda under den tid då socialdemokraterna satt i regeringsställning. Verkligheten skiljer sig också från vad de borgerliga har gått ut och lovat i valrörelserna. 1976 förespeglades exempelvis väljarna en ökning av antalet industriarbetare i landet med 270 000, om bara de borgerliga partierna fick regeringsmakten. Nu har vi facit och kan se hur det har gått. Det gick också snett. Till följd av denna situation kommer självfallet utvecklingen på det regionalpolitiska området att försvåras betydligt, och det kommer inte att bli lätt att få fram nya sysselsättningstillfällen. Man går i dag ut och talar om nyetableringar och annat, men alla som har försökt att jobba med dessa frågor känner mycket väl till att det är en utomordentligt svår väg att beträda och att komma fram på. Utvecklingen har slagit mycket hårt på orter som redan förut hade en ansträngd situation vad gäller sysselsättningen. Därtill kommer att basindustrierna i norra Sverige jämsides drabbats av en strukturförändring av stora mått. Det gäller, som alla känner till, stålindustri och gruvor. Också många av skogslänen befinner sig av denna anledning i en mycket svår kris i dag. Ett annat och allvarligare inslag när det gäller de bristande industriinvesteringarna är att de problem som tidigare har drabbat norra Sverige i dag med full kraft drabbar också södra Sverige. Vi känner alla till vilka grenar som berörs — varv, trä, byggnads, glas och cement, för att bara nämna några. Den allra största risken kanske ändå ligger i det förhållandet att industriföretagen förmodligen kommer att bli akterseglade av utländsk industri. Under den tid som industriföretagen har uraktlåtit att investera har man i utlandet satsat med full kraft på olika områden. Svenska företag kommer alltså troligen att bli akterseglade, och det kommer, som jag förut sade, att bli utomordentligt svårt att få till stånd det nyföretagande som man här hyser förhoppningar om. Skall det vara möjligt för oss att föra en kraftfull regionalpolitik, måste detta snarast åtgärdas och industriinvesteringarna åter öka. Vi socialdemokrater har lagt fram ett heltäckande program för hur detta skall gå till, Framtid för Sverige. Jag skulle här kunna vända mig till Jörn Svensson, eftersom han ställde frågan vad vi tänker göra. Jag kan rekommendera honom att läsa det, så kan vi sedan ta en diskussion om det. Framför allt gäller det att skapa en vettig situation med arbete för landets ungdomar, oavsett var de bor. Det är, rätt utförd, en uppgift av stor regionalpolitisk betydelse. Det kommer naturligtvis att ta tid att klara detta, och vi måste först och främst se till att minska den rena arbetslösheten. Det gäller, som jag sade förut, speciellt ungdomarnas. Eftersom våra ekonomiska resurser är begränsade genom den borgerliga politiken, vill vi socialdemokrater se till att de resurser som vi nu har används på bästa möjliga sätt. Av denna anledning menar vi att det är nödvändigt att man gör selektiva insatser. Då får vi den största och bästa effekten — det vet vi av erfarenhet. De generella stöd som förordas på den borgerliga sidan anser vi vara felaktiga och ineffektiva. Riktade åtgärder till företag och regioner ger betydligt större utbyte. Det är självklart att det måste bli på det sättet — jag kan inte se att det finns någon annan lösning. I 1979 års proposition angående regionalpolitiken betonades vid flera tillfällen statens övergripande ansvar för regionalpolitiken och för planeringen. Detta har man nu lämpat över bord, och i årets proposition avviker man markant från sin tidigare uppfattning. Det centrala ansvaret tonas ner, och framtagande av underlag för planering och annat flyttas över på regionerna, som får försöka klara den uppgiften bäst de vill och kan. De inomregionala problemen dominerar helt, på bekostnad av de mellanregionala, och just beträffande de senare problemen är det av utomordentligt stor betydelse att staten verkligen tar ett ansvar. Länsplaneringen skall avskaffas, och samma väg går också ortsklassificeringen. I varje fall har man klart markerat att det i fortsättningen är länsstyrelsens egen uppgift att hantera dessa frågor. Därmed avskaffas ortsplanen som styrinstrument. Regeringen avser att tilldela varje län ett okänt antal kronor som regionalpolitiskt stöd, men hur mycket de enskilda länen skall få är inte klart. Det som länen får skall de dock klara sig med i fortsättningen. Jag vet att det finns många länshövdingar — framför allt sådana, men kanske också länsstyrelser — som tror att lösningen på deras problem är att de själva får möjlighet att agera och vidta åtgärder. Men jag är lika övertygad om att när man får reda på vad man får i form av pengar och vad som skall göras med dessa, kommer besvikelsen att vara utomordentligt stor. Därför kan vi socialdemokrater inte godkänna de föreslagna åtgärderna. Det förhållandet att man nu överger länsplaneringen och många av de styrinstrument som man har haft tyder såvitt jag kan förstå på en viss uppgivenhet, på att man är medveten om att man har misslyckats. Man försöker dra sig ur leken och att till länsstyrelserna skjutsa över det fortsatta ansvaret för regionalpolitiken. Jag kan inte se annat än att hela denna uppläggning av mittenpartiernas förslag innebär att man erkänner det misslyckande som man har rönt på det här området. I varje fall säger vi socialdemokrater nej till förslaget. Vi menar att staten även i fortsättningen måste ta sitt fulla ansvar för den regionala utvecklingen och planeringen. Vi vet att det endast är staten som har resurser och möjligheter att påverka denna i tillräcklig omfattning. Jag tycker att den regionala planeringen för de olika insatser som skall ske framstår som ett borgerligt misslyckande. I synnerhet Norrlandslänen kommer att få det utomordentligt svårt, om de inte får det stöd som en statlig sanktionering av länsplaner, ortsplaner och mycket annat innebär. Men jag kan förstå den borgerliga regeringens reaktion när man får in länsplaner men tvingas konstatera att man inte förmår göra någonting med anledning av dem. Jag har själv suttit med i länsplaneringen sedan den började, och jag upplever i varje fall de borgerliga regeringarnas agerande efter det att de har fått in länsplanerna som ett fullständigt fiasko. När det gäller länsplaneringen anser vi att en utredning bör tillsättas för att närmare undersöka hur denna skall handläggas i fortsättningen. Vi anser att samma utredning också bör få i uppdrag att överse ortsplanens framtida funktion och utformning. Vi är helt övertygade om att det måste finnas styrinstrument för att klara dessa uppgifter. I reservation 8 tar vi socialdemokrater upp möjligheterna att genom ett handlingsprogram skapa de sysselsättningstillfällen som behövs. Vi har i vår partimotion föreslagit att det för att en sådan systematisk planering skall kunna komma till stånd skall tillsättas en beredningsgrupp i länsstyrelserna, med uppgift att ta fram förslag till åtgärder för att få fart på de hjul som för länge sedan har stannat. Viktigt är därvid att främja forskning, teknisk utveckling och industriell förnyelse. Vi menar att detta är nödvändigt för att vi skall kunna påverka den regionala utvecklingen och planeringen. Jag vill bestämt understryka att det härvid är alldeles utomordentligt viktigt att näringslivet och de fackliga organisationerna engageras. Har man inte näringslivet och de fackliga organisationerna med sig, tror jag icke att man kan nå goda resultat. Vi socialdemokrater avser att fullfölja den målsättning som vi från början har pekat ut för att stödja de utsatta regionerna, och vi ämnar inte svika i det avseendet. Vår målsättning att arbete, service och god miljö skall vara tillgängliga för alla ligger fast. Till sist, herr talman, vill jag gå över till att tala något om den socialdemokratiska reservationen nr 78. Den gäller statligt stöd till ett kommunalt industrihus i Kalmar. Riksdagen beslöt förra året att stöd till sådant skulle utgå, men regeringen dribblade sedan bort beslutet och struntade i att effektuera det. Man sade att det var omöjligt att ge det stöd som utskottet hade tillstyrkt och som riksdagen hade beslutat om. Inte minst utskottets värderade ordförande talade då för ett stöd till detta industrihus. Sedan nu regeringen har givit sin tolkning av reglerna finner utskottsmajoriteten för gott att ändra uppfattning. Det är alltså regeringen som styr i utskottet. Man överger sitt ställningstagande från i fjol och menar nu att andra vägar får beträdas. Jag skall inte kommentera detta handlande närmare, herr talman, men jag tycker att utskottsmajoritetens ställningstagande i år är ett tecken på den dekadens som förekommer inom statsmakterna f.n. Jag vill påstå att utskottsmajoriteten har den regering som den förtjänar.

Herr talman! Bernt Nilsson hänvisade mig och vpk till de programtexter som socialdemokraterna har producerat. Jag har läst dessa, och jag är angelägen om att ställa frågor i anslutning till dem, eftersom de är ganska oklara i en rad väsentliga stycken. Låt mig ta till utgångspunkt för mina frågor ett uttalande som Bernt Nilsson nyss gjorde om att man måste ha näringslivet med sig. Vi har från vpk:s sida försökt att sätta fingret på det här problemet: att en regering som vill bekämpa de regionala kriserna inte kan — såvitt jag kan förstå av de senaste tio årens erfarenheter — räkna med att ha näringslivet med sig på det sätt som är nödvändigt för att man effektivt skall kunna bekämpa de regionala kriserna. Hela situationen i Norrbotten sedan inte bara 10 utan 20 år tillbaka visar ju en oerhörd ovilja hos det privata näringslivet, privatkapitalet — det som Bernt Nilsson i allmänhet kallar för näringslivet — att över huvud taget satsa på den landsändan. Hur skall då Norrbottens problem lösas? De måste ju lösas genom investeringar i samhällelig regi. Hur stora måste investeringarna vara och vilken omfattning måste de ha? Vilken typ av program krävs för att lägga upp och realisera det hela? Det är den fråga som vi har velat ställa. Vi hävdar att det i en helt annan utsträckning och på ett helt annat sätt måste till ett samhälleligt engagemang för att fylla det tomrum som sedan länge har funnits i Norrbotten. Där kan man ju inte få med sig näringslivet. Jag kan som exempel ta mitt eget hemlän, där det finns nästan tio kvarstående arbetssökande på varje ledig plats. Hur skall vi få näringslivet med oss där? Hur skall vi få med oss näringslivet i Landskrona och i Malmö, när varven slutgiltigt avvecklats eller fallit? Hur skall man få näringslivet med sig i Göteborg, där antalet arbetslösa ständigt har stigit och utslagningen ökat? Problemet är ju att vi inte har näringslivet med oss. Det har fått andra intressen än att satsa på ett sådant sätt att industrisysselsättningen ökar i landet. Då blir frågan vad man skall göra i stället. Jag tycker att man skall försöka svara på den frågan, och det anser jag att ni socialdemokrater inte gör. Möjligen befinner ni er i någon sorts politisk omformeringsprocess under vilken ni håller på att upptäcka det här. Men ni har inte något svar på frågan. Enligt min mening är det helt klart att det måste till investeringar direkt i samhällelig och statlig regi för att problemen skall kunna lösas. I det avseendet är det en helt ny situation, eftersom de regionala kriserna och den allmänna depressionen har brett ut sig i landet.
Herr talman! Det är naturligtvis så, att vi inte kan överge den blandekonomi som vi har i dag, men självfallet har vi anledning att se till att näringslivet arbetar på det sätt som vi anser är riktigt. Vi kan på olika sätt ge näringslivet möjligheter att förnya sig, bl.a. genom hjälp till teknisk forskning, så att det blir till gagn för landet i dess helhet. Det här finns också med i det program som jag nämnde, nämligen Framtid för Sverige. Det är klart att den tekniska utvecklingen bl.a. måste avse de basindustrier som här kommer i fråga och som också Jörn Svensson var inne på, bl.a. malmfälten. Jag menar att vi t.ex. måste lösa problemet med direktreduktion av stål för att vi skall ha en chans med våra norrländska gruvor. Socialdemokraterna kommer inte att vara så släpphänta som den borgerliga regeringen, vilket jag också framhöll i mitt tidigare anförande. Vi kommer inte att utan att ställa krav tillåta att industrin får drygt hundra miljarder kronor att sitta och ruva på. Att ställa krav var signifikativt för den socialdemokratiska regeringen. Gå, Jörn Svensson, till Gunnar Sträng och resonera med honom, så får ni se. Gunnar Sträng ställde alltid kravet, att skall industrin ha fördelar, skall industrin också göra si eller så. Jag tillhör väl dem bland socialdemokraterna som anser att statens engagemang när det gäller industrisysselsättningen bör bli större. För min del har jag ingenting emot att vi skapar fler statsföretag. I så fall måste vi föra en mer systematisk politik och gå igenom det hela i förväg.

Herr talman! Vi kan inte överge den blandekonomi som vi nu en gång har — det var det ordval som, om jag minns alldeles rätt, Bernt Nilsson använde. Nåväl, jag ställde ju inte en så långtgående fråga. Innebörden av min fråga är följande: Hur mycket kan ni tänka er att förskjuta sammansättningen av denna påstått blandade ekonomi? Den är ju beträffande industrin blandad i proportionerna ungefär 95 Yo privat och 5 90 offentlig, så det är inte mycket till blandning. Det är en liten offentlig tillsats till det stora flöde som domineras av privatkapitalet. Detta behagar ni kalla blandekonomi, något som jag tycker är orealistiskt. Men låt oss bortse från detta. I Norrbotten har det uppenbarligen av ålder varit så, att det inte finns något intresse från det stora privatkapitalets sida att investera i sådan omfattning att det får någon egentlig påverkan på den regionala situationen. Alla stora, grundläggande investeringar som kan förändra detta områdes koloniala ekonomiska karaktär, åstadkomma en industriell utveckling i stor skala och skapa ett rimligt antal sysselsättningstillfällen, så att det blir riktig verkan, måste ske i någon form av offentlig regi. Faktum är att man i Malmöhus län, i den andra ändan av landet, har en precis likadan situation. Det finns inget annat svar i dag på den svåra regionala krisen i Öresundsregionen än ett program som omfattar offentliga investeringar, varvid statliga industriinvesteringar måste göras parallellt med infrastrukturinvesteringar. Det måste alltså bli en vidgning av samhällsapparaten och investeringar i den offentliga sektorn som stöder varandra och så att säga bildar marknad för varandra. Detta i förening med en allmän efterfrågestimulerande politik kan leda till en sådan vidgning av hemmamarknaden att man kan få i gång någonting av verklig betydelse. Inte heller i Malmöhus län har man näringslivet med sig. Problemet är ju vad man skall göra när man inte har näringslivet med sig. Här ger ni inga klara besked. De flesta socialdemokrater som tillfrågats fortsätter med att svara utifrån filosofin att det finns någon sorts gemensamt intresse mellan det privata kapitalet och arbetarklassen och den offentliga sektor som arbetarklassen kan, om dess parti har regeringsmakten, använda för sina syften. Men en sådan harmoni finns inte, och det är en av orsakerna till den regionala krisen.
Herr talman! Det är naturligtvis så, som jag förut sade till Jörn Svensson, att näringslivet inte har ställt upp när det gäller investeringar. Detta beror ju på att regeringen inte har ställt de ifrågavarande kraven, något som jag menar bör göras i fortsättningen. Vill industrin ha vissa förmåner, skall industrin också göra en motprestation. Man får inte föra en politik av det slag som förts under de senaste sex åren, varvid industriföretagen har kunnat kamma hem pengarna och strunta i att göra investeringar för att i stället göra andra affärer. Kommer vi till regeringsmakten avser vi att ställa kravet att industrin skall uträtta någonting. Beträffande detta att näringslivet måste vara med vill jag säga att det är självklart att vi inte kan omvälva det här samhället på en enda gång, inte heller under en relativt kort period. Frågan är om det över huvud taget är önskvärt. Jag kan framhålla — det är ungefär vad vi har sagt inom LO-distriktet i sydöstra Sverige — att därest det privata näringslivet inte vill eller inte kan ställa upp och investera, måste staten gå in också på detta område. Insatserna skall inte bara vara i form av beredskapsarbeten, utan även i form av åtgärder på industriområdet. Man måste se till att de sysselsättningstillfällen som behövs också skapas. Men det är en stor och mycket svårhanterlig apparat. Ändå menar vi att det är nödvändigt att dessa åtgärder vidtas, om — jag vill understryka det — näringslivet skulle svika.

Herr talman! Målet för regionalpolitiken måste vara att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt mellan landets olika delar. Vissa regioner i vårt land har sämre förutsättningar än andra i sysselsättningsavseende, bl.a. beroende på de långa avstånden, klimatet och den bristande industriella traditionen. Om dessa nackdelar kompenseras på olika sätt kan företag i Norrland och på Gotland få bättre förutsättningar att verka på mera jämbördiga villkor med det näringsliv som är lokaliserat till Sydoch Mellansverige. Den viktigaste åtgärden, som på sikt kan förbättra situationen för näringslivet i dess helhet, är att förbättra dynamiken och tillväxten i svensk ekonomi. Ansträngningarna för att bereda ”arbete åt alla” måste baseras på ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det förhållandet att Sverige har en liten befolkning spridd över en stor yta ställer särskilda krav på infrastrukturen. För den regionala balansen är jordoch skogsbruket och dess förädlingsföretag av stor betydelse. Goda kommunikationer är också särskilt betydelsefulla för en aktiv regionalpolitik. Förutsättningarna för att investera i och driva företag måste förbättras generellt. En viktig faktor är att tillfredsställande lönsamhet kan uppnås. Det allmännas insatser skall därför inriktas mot sådana generellt verkande åtgärder som kompenserar företagen för de nackdelar som investeringar och affärsverksamhet i glesbygderna innebär. En förutsättning för en positiv utveckling i hela landet är således en ekonomisk politik som kan skapa tillväxt. Insatserna måste inriktas på att stärka näringslivets konkurrenskraft så att vi kan återta förlorade marknadsandelar. Det som skiljer stödområdena från övriga Sverige är att det där är särskilt svårt att skapa goda förutsättningar för en lönsam produktion. Men dessa förhållanden blir allmänt sett inte bättre för att det görs brandkårsutryckningar till krisdrabbade orter eller genom att vissa företag medelst statligt stöd kan kompensera sina förluster. Det är på något sätt betecknande att större delen av Sverige i dag är ett stödområde. Problem på ett håll i landet har bevarats. Nya har tillkommit och oftast under 1970-talet mötts med samma politik som mildrat symtomen — men sällan gjort någonting åt själva sjukdomsorsaken. Det återstår nu ett långt och mödosamt arbete innan svenskt näringsliv återfått en hygglig grundkondition. Målet för svensk näringspolitik under 1980-talet måste vara att öka lönsamheten och vidmakthålla den på en hög nivå. Härför krävs en skattepolitik som håller nere företagens kostnader. Höjda arbetsgivaravgifter måste undvikas i största möjliga utsträckning! I stället måste vi eftersträva sänkningar. Inkomstskatterna — såväl statliga som kommunala — skall utvecklas så, att löntagarnas reallöner kan tryggas utan höga lönekrav i avtalsrörelserna. De pengar som näringslivet får i bidrag skall i stället utnyttjas till att hålla nere skattetrycket. Då går det statliga stödet till de företag och de branscher som är bäst i stället för — som ofta är fallet i dag — till de företag som har den sämsta konkurrenskraften. Arbetet på att förbättra det allmänna näringsklimatet skall drivas särskilt hårt i de regioner där näringslivet är svagt. Regionalpolitiken skall med generellt verkande medel försöka begränsa konkurrensolikheterna. Dessutom skall den stimulera till en utveckling som bygger på de enskilda regionernas speciella förutsättningar. Betydande insatser har gjorts under snart två decennier inom ramen för regionalpolitiken i syfte att motverka trenden mot en allt snedare befolkningsoch näringsstruktur. Dessa åtgärder har emellertid knappast förmått häva den regionala obalansen. Det finns dock skäl att anta att obalansen hade varit mycket större i dag utan en del av dessa satsningar. Trots de många, stora och kostsamma åtgärderna kan resultatet knappast sägas vara tillfredsställande. En stor del av de regionalpolitiska stödåtgärderna har inriktats på Norrlandslänen. Ändå har befolkningsutvecklingen i Norrland inte förbättrats på något mer påtagligt sätt. Visserligen har vissa orter i Norrlandslänen under denna tid varit expansiva och ökat sin befolkning. Men befolkningsuttunningen i andra kommuner inom landsdelen har i gengäld varit så mycket mera markerad. Den relativt ringa effekten av hittills utnyttjade regionalpolitiska stimulansmedel motiverar en förändrad syn på hur regional balans bäst kan uppnås. Moderata samlingspartiet har redovisat detta principiella synsätt i två partimotioner — dels i den som väcktes under den allmänna motionstiden i januari, delsi den partimotion som väcktes med anledning av den nu aktuella propositionen. De synpunkter och förslag som vi i anslutning till våra principiella resonemang har redovisat kan kort sammanfattas i följande punkter. Regionalpolitiken måste renodlas för att skapa lika förutsättningar över hela landet. Därför föredras generella stimulansåtgärder framför selektiv styrning. Vi förordar således en tyngdpunktsförskjutning mot mer generellt verkande åtgärder. Ett första steg bör bestå av differentierade arbetsgivaravgifter i större omfattning än regeringen tänkt sig, borttagande av elenergiskatten i stödområde A, samt ett reformerat transportstödssystem, varvid de selektiva inslagen rensas bort. Det är med andra ord, herr talman, angeläget att fullfölja den principiella inriktning av det regionalpolitiska stödet som borttagandet av löneskatten och sänkningen av arbetsgivaravgiften inneburit. Våra förslag till åtgärder vill vi finansiera genom motsvarande besparingar på anslagen till selektiva åtgärder. På sikt byggs dessa generellt verkande åtgärder ut ytterligare, varvid de selektiva medlen begränsas i motsvarande mån. Stödet skall koncentreras till de regioner som har de svåraste långsiktiga problemen. 1970-talets näringspolitik har lett till särskilt påtagliga problem i landsdelar som redan tidigare hade ett svagt utvecklat näringsliv. Det är naturligt att det blivit så. Ett riktat stöd kanaliseras i huvudsak till befintlig verksamhet. Framtidens näringar — i vart fall de som ännu inte finns — kan aldrig konkurrera med dagens om det statliga stödet, särskilt inte när befintlig sysselsättning är hotad. De selektiva styrmedlen och subventionerna har med åren blivit så omfattande och svåröverskådliga att statens industriverk har ansett det nödvändigt att utge en särskild stödkatalog. I ett annat sammanhang har man beräknat att de totala statliga stödformernas antal kan uppgå till ca 300. Herr talman! Låt mig därför ännu en gång slå fast: En förutsättning för en positiv utveckling i hela landet är en ekonomisk politik som kan skapa tillväxt. Insatserna måste inriktas på att stärka näringslivets konkurrenskraft så att vi kan återta förlorade marknadsandelar. Det övergripande målet är att skapa balans i den svenska ekonomin inte minst när det gäller utrikeshandeln. Vi måste få till stånd den export som krävs för att vi skall kunna betala den import som vi vill ha! Mot den här bakgrunden är det välgörande att konstatera att utskottet slår fast i sitt betänkande att en förutsättning för en framgångsrik regionalpolitik är en övergripande ekonomisk politik som innebär att den svenska industrins konkurrenskraft vidmakthålles och förstärks. I betänkandet kommer man in på svårigheten att bestämma en ram för den framtida regionalpolitiken, och de förhållanden som man pekar på gör att utskottet anser det önskvärt att regeringen nu bör tillkalla en parlamentariskt sammansatt utredning som kan utarbeta ett underlag för ett mera långsiktigt beslut om de regionalpolitiska insatsernas inriktning och omfattning. Vi moderater hälsar därför med tillfredsställelse att vi nu, genom utskottets uttalande om ett tillkännagivande för regeringen, får gehör för vår önskan om en förskjutning mot ett större inslag av generellt verkande medel. De generellt verkande medlen, som utskottet understryker på samma sätt som vi framhållit i vår partimotion, har den fördelen att de bättre än de selektiva insatserna stämmer överens med marknadsekonomins sätt att fungera. De ger en prispåverkan som lätt kan uppfattas av näringslivet, och därmed underlättas besluten om verksamhetens omfattning och inriktning. En fördel är dessutom att de generella medlen är lätta att administrera och att de leder till en mindre snedvridning av konkurrensen än selektiva åtgärder. I det sammanhanget bör även transportstödets roll, som vi moderater i vår partimotion också har pekat på, prövas, liksom frågan om att använda beskattningen i regionalpolitiskt syfte. Och därtill, tillägger utskottet, ter det sig naturligt att utredningen som underlag för sina förslag gör den analys av de regionalpolitiska problemens omfattning och medlens effekter som moderata samlingspartiet efterlyser i sin partimotion nr 2289. Det är mycket glädjande att utskottet har tillmötesgått dessa viktiga krav som vi ställt i vår partimotion, och jag uttrycker då den förhoppningen att detta utredningsarbete leder fram till den avvecklingsplan för den selektiva medelsarsenalen som vi efterlyst i vår motion. Jag vill till industriministern säga, trots att han nu har lämnat kammaren, att det inte bara är ett blått omslag på betänkandet — det finns också ett innehåll som i hög grad rimmar med det som vi har krävt i vår partimotion. Anna-Greta Leijon har rätt — vi har fått igenom väsentliga krav. Jag tycker herr Åsling skall göra jämförelser mellan betänkandet och sin egen proposition, och kanske rent av räkna antalet tillkännagivanden. Om vi därutöver har instämt i propositionen i långa stycken, beror det på att minoritetsregeringen har anpassat sina förslag till de krav som vi tidigare har ställt i debatterna. Det skall naturligtvis vara på det sättet om man skall ha en chans att få igenom en proposition i en sådan parlamentarisk situation som den vi nu befinner oss i. Emellertid finns det, som framgår av de moderata reservationerna i betänkandet, en rad andra krav som vi inte har fått tillgodosedda. Jag skall i detta anförande ta upp två viktiga områden, nämligen omfattningen av de generellt verkande åtgärder som vi redan nu kan begagna oss av såsom ett första steg i den förändringsprocess som vi vill åstadkomma, liksom avgränsningen av stödområdet. De frågor som i övrigt tas upp i de moderata reservationerna kommer mina kolleger i utskottet, Anders Högmark och Görel Bohlin, att närmare utveckla och kommentera i sina anföranden. Det är naturligtvis värdefullt att industriministern har kommit med ett förslag som innebär att arbetsgivaravgifterna skall sänkas med 10 9 i fyra kommuner, nämligen i Gällivare, Jokkmokks, Pajala och Kiruna kommuner. Men vi anser att förslaget är väl blygsamt. De partier som i sin regeringsförklaring bekänner sig till marknadsekonomin bör ju rimligtvis underlätta marknadsekonomins funktionssätt genom att påskynda omläggningen mot mer generellt verkande åtgärder i regionalpolitiken. Vi moderater föreslår därför — utöver vad regeringen har förordat — att resterande kommuner i stödområde A får en sänkning med 5 procentenheter och kommuner i stödområde B med 3 procentenheter. Undantag för offentliga organ etc. bör ske på samma sätt som regeringen har föreslagit. Syftet med sänkningen av arbetsgivaravgifterna är att den skall leda till en ökad sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden genom att konkurrensförutsättningarna för näringslivet i sysselsättningssvaga områden förbättras. Därigenom ökar statens och kommunernas skatteinkomster. Statens kostnader för olika arbetsmarknadspolitiska insatser minskar genom att en övergång från beredskapsarbeten till den öppna arbetsmarknaden blir möjlig. Vår bedömning är att åtgärderna på sikt inte medför någon merkostnad i förhållande till nuvarande uppläggning. De kostnader som våra förslag i nuläget medför bör dock täckas genom en omfördelning av de regionalpolitiska anslagen i stort. Av denna anledning föreslår vi, vilket framgår av våra följdreservationer i betänkandet, att anslagen till olika selektiva stödformer minskas. En övergång till generellt verkande stödåtgärder, som de sänkta socialförsäkringsavgifterna liksom vårt förslag om borttagande av elenergiskatten i stödområde A och de förslag till reformerade transportstöd som vi förordat, dämpar behovet av selektiva insatser, varför huvuddelen av denna medelsarsenal kan avvecklas på sikt. Det är vår förhoppning inom moderata samlingspartiet att vi så snart som möjligt kan gå vidare på den inslagna vägen och återkomma med förslag till åtgärder som kan sänka kostnadsläget ytterligare för näringslivet — i synnerhet inom stödområdena. I fråga om principerna för stödområdesindelningen biträder utskottet regeringens förslag att de områden skall prioriteras som har de svåraste sysselsättningsproblemen. Förslaget innebär att stödet koncentreras till ett område som i huvudsak motsvarar stödområdena 4-6. Regeringen har nu föreslagit tre stödområden — benämnda stödområde A, B resp. C med det mest förmånliga stödet i stödområde A. Det är välgörande att detta förslag har kommit. Det överensstämmer i stort med vad vi länge efterlyst från moderat håll, nämligen att man begränsar stödinsatserna till de områden som är bäst betjänta därav. Det är på detta sätt som solidariteten med befolkningen i Norrland och på Gotland bör komma till uttryck från oss som bor i Sydoch Mellansverige. Om vi ser tillbaka, finner vi att stödområdesindelningen under senare tid har kommit att utvecklas så att den helt dominerande delen av landet är placerad i ett eller annat stödområde. Inplaceringen i stödområde har ofta blivit den kosmetika som tillgripits då inga andra åtgärder har kunnat vidtas. Den till stödområdesindelningen bundna åtgärdsarsenalen har dessutom tagit alltför liten hänsyn till variationer i näringslivet och lokala förhållanden i övrigt. Men det nu föreliggande förslaget står i klar kontrast till de ambitioner som kom till uttryck i motioner som väcktes i samband med 1979 års beslut. Hade samtliga dessa krav då godtagits av riksdagen, hade det i dag funnits stödområden i samtliga län utom två, Malmöhus och Halland, om man bortser från det specialdestinerade stödet till varvsorterna. Från denna utgångspunkt är det en välgörande nyorientering som nu satt sin prägel på regeringsförslaget. Emellertid har vi från moderat sida haft anledning att föreslå vissa smärre justeringar, som syftar till en ytterligare begränsning av stödområdet i vissa fall samt en förstärkning av stödets innehåll till mera utsatta regioner i andra fall. Vi föreslår därför att Bräcke kommun placeras i stödområde A och att hela Gotlands kommun placeras i stödområde B. Regeringen har i några fall övergett den princip som riksdagen slog fast så sent som 1979, att kommun skall utgöra minsta enhet i regionalpolitiken. Från principiella utgångspunkter kan vi inte utan vidare godta att statsmakterna skall utfärda riktlinjer och därmed styra verksamheten inom mindre enheter än kommun. Därtill kommer praktiska problem av skilda slag. Till att börja med låser man fast indelningen för lång tid, varigenom ett flexibelt utnyttjande inom kommunen begränsas. Vidare blir det svårare att administrera de generellt verkande åtgärder som vi vill se förverkligade, om vissa kommuner delas upp efter församlingsgränser. Den önskvärda flexibiliteten kan åstadkommas, även om en uppdelning formellt inte har skett. Det ankommer redan nu på resp. länsstyrelse att i samverkan med vederbörande kommun prioritera de delar av kommunen som skall få ett något högre stöd inom de maximivärden som gäller inom resp. stödområde. Regeringen har f. ö. i sin proposition avvisat krav på en sådan uppdelning med liknande argument, vilket ger intryck av en inkonsekvent behandling. Vårt principiella ställningstagande står alltså i överensstämmelse med riksdagens beslut från 1979. Därför motsätter vi oss en sådan uppdelning. Som framgår av vår partimotion kommer vi på sikt att förorda en ytterligare begränsning av stödområdet. Det närmaste målet bör vara ett system med två stödområden. Detta kan åstadkommas genom att ytterligare kommuner -— i takt med att den regionala balansen kan förbättras — tas ur stödområdet, eller alternativt genom en överflyttning från område C till B. På längre sikt bör övervägas om stödområdesindelningen kan avvecklas i sin nuvarande, detaljerade form och om stödet i stället kan fördelas till de län som har de största behoven. Resp. länsorgan kan då få en möjlighet att fördela stödet med hänsyn till lokala förhållanden i varje enskilt fall och med hänsyn till regionens intressen. Att länsstyrelserna kan göra prioriteringar inom sina län har också framgått av de uppvaktningar som gjorts inför utskottet under utskottsbehandlingen. Vi har tillmötesgått krav på att inplacera kommunerna Söderhamn, Arvika, Säffle och Åmål i stödområde C med hänsyn till de mycket speciella skäl som resp. myndighet har kunnat redovisa inför utskottet. Detta förhållande bekräftar vår uppfattning att det är möjligt att långt mer än vad regeringen har föreslagit decentralisera beslutanderätten på det regionalpolitiska området. Min kollega Anders Högmark kommer i sitt anförande att närmare utveckla dessa synpunkter. Fru talman! Socialdemokraterna är den selektiva regionalpolitikens främsta tillskyndare. Stark statlig kontroll av den regionala utvecklingen förordas. Socialdemokraterna vill satsa mer på de statliga företagen för att öka sysselsättningen. Erfarenheterna avskräcker inte socialdemokraterna från att kasta goda pengar efter dåliga. Mot generella insatser på det regionalpolitiska området invänder socialdemokraterna att sådant stöd enbart höjer vinstnivån utan att skapa fler sysselsättningstillfällen. Argumentet är tillbakavisat av historien. Själva orsaken till den dåliga sysselsättningsutvecklingen såväl i Norrland som i övriga landet är en för låg lönsamhet inom industrin. Bättre lönsamhet har alltid garanterat flera arbetstillfällen. I stället är det överbudens locktoner som gör sig gällande — särskilt i valtider. Ett tydligt exempel härpå är förslaget om det fjärde stödområdet. Ju mer man breder ut stödområdet, desto mer urholkas värdet av åtgärderna för de mest behövande regionerna. Skall vi visa något av den omtalade solidariteten med de mest utsatta regionerna, skall vi strama åt avgränsningen av stödområdet i stället för motsatsen. Socialdemokraterna vill införa regelrätt lokaliseringsprövning för nya investeringar. Tillstånd av regeringen skall krävas i framtiden. Företag skall dirigeras till de områden som centralt placerade politiker önskar. En fullmaktslag om etableringskontroll skulle innebära ett allvarligt ingrepp i vår ekonomi och medföra risker för minskad sysselsättning och minskad investeringslust. I den socialdemokratiska partimotionen kan vi se exempel på vad ett framtida Fondsverige skulle kunna komma att innebära. Socialdemokraterna har ingenting lärt av tidigare misstag. Enligt socialdemokraterna skall högskattepolitiken fortsätta. Den offentliga sektorn skall fortsätta att byggas ut. Skattetrycket skall ökas, och den statliga styrningen skall skärpas. I januari föreslog man höjningar av skatter och avgifter i storleksordningen 7-8 miljarder kronor. För 1983 beräknas skatteuppgörelsen medföra en ytterligare skatteskärpning på 5-6 miljarder kronor. Så vill man höja skatten för att bekämpa arbetslösheten. Ovanpå ett redan för högt kostnadsläge läggs ytterligare bördor på näringslivet. Förutom allt detta vill socialdemokraterna införa nya avgiftsuttag till ett fondsocialistiskt system. Tillsammans innebär allt detta skattehöjningar på i storleksordningen 12-13 miljarder kronor, vilket i genomsnitt motsvarar drygt 3 000 kr. per hushåll. Den offentliga sektorn kommer att expandera kraftigt och den privata att krympas. Effekterna blir en utslagning av sysselsättningen i det privata näringslivet och en nedgång i den privata konsumtionen. Budgetunderskottet försämras ytterligare. Såväl utgifter som inkomster förs upp på en högre nivå. Införandet av löntagarfonder får också en förödande effekt för kommuner och landsting, vilket främst drabbar kommuner i stödområdet, vilkas ekonomiska situation i utgångsläget med hänsyn till sysselsättningssituationen är svagare än kommuners utanför stödområdet. I stödområdet kommer fondsocialismen att slå hårt mot kommunerna liksom alla övriga arbetsgivare. De fondsocialistiska ambitionerna innebär således ett allvarligt hot mot de regionalpolitiska målsättningarna. Enligt beräkningar i 1980 års prisläge kommer införandet av löntagarfonder att innebära minskade skatteintäkter på nära en miljard kronor per år för landets kommuner och landsting. Om kommunerna valde att kompensera skattebortfallet genom en skattehöjning skulle detta innebära en genomsnittlig kommunal skattehöjning på 32 öre för hela riket — uträknat vid en genomsnittlig kommunal skattesats på 30 26. Därutöver skall kommuner och landsting själva betala in en avgift, beräknad på den totala lönesumman. Denna avgift har framräknats på samma underlag, dvs. löneläget 1980, till drygt 350 milj.kr. per år. Det är uppenbart att fondsocialismen med all den byråkrati som man vill snärja in företagsamheten i är ett viktigt led mot vad man kallar ”den demokratiska socialismen”. För att det skall bli någon socialism så måste marknadsekonomin knäckas. Jag kan förstå att man vill att åtgärder på näringsoch regionalpolitikens område skall hjälpa till. Därför måste de partier som har ”ett stärkande av marknadsekonomin” inskrivet i sina partiprogram förhindra en sådan utveckling. Där går den första försvarslinjen för en politik som kan skapa förutsättningar för att bedriva en politik som i verklig mening kan föra oss närmare de mål vi har satt upp för regionalpolitiken i vårt land. Till sist, fru talman, skulle jag vilja vända mig till industriminister Åsling. Han är tyvärr inte återkommen till kammaren, och jag beklagar att jag har fått den placering i turordningen som framgår av talarlistan. Jag förstår inte att man har gjort så, trots att vi har så många reservationer fogade till betänkandet. Vi skall emellertid ta upp den frågan i särskild ordning. Det är möjligt att utskottsordföranden kan ge en förklaring till talarlistans utformning. Herr Åsling raljerade i sitt anförande över vår partimotion. Han sade att den var doktrinär. Jag tror snarare att det är så, att han tagit illa vid sig av kritiken mot vissa inslag i näringspolitiken. Det är ju ändå så, vilket alla som läser betänkandet kan konstatera, att på en rad punkter gör utskottet tillkännagivanden med anledning av vår partimotion. Det finns anledning att framföra kritik mot näringspolitiken. Vi kanske kan ta exempel från andra länder, som visar att man kan se på dessa problem på ett helt annat sätt. Jag har framför mig en artikel från Japan Times. Den varinförd onsdagen den 18 maj under rubriken Finansiell omorganisation för att tillmötesgå sociala krav. Jag citerar ur en översättning: ”Regeringen borde överlämna de tre största statsägda företagen till privat drift ”så snart som möjligt” för att de skall kunna motsvara kraven från ”det snabbt förändrade samhället” och samtidigt påskynda sitt eget finansiella tillfrisknande. Detta rekommenderas av en rådgivande grupp i en på måndagen publicerad rapport. De tre stora företagen är Japan National Railways, Nippon Telegraph and Telephone Corp. och Japan Tobacco and Salt Public Corp.” I rapporten dras slutsatsen att dessa statsägda företag redan nu är oförmögna att arbeta lika effektivt som privata företag och samtidigt bibehålla sin principiella status som samhällsägda enheter. Så länge företagen bibehåller sin status som samhällsägda företag, som inte kan göra konkurs, kommer de att utgöra en alltför betungande belastning för regeringen, framhålls det i rapporten. Fru talman! Herr Åsling skall inom kort skriva direktiv till olika utredningar. Jag tror att det skulle vara värdefullt att herr Åsling rekvirerade den här rapporten, så att han kan få idéer och impulser utifrån till en förändring av näringspolitiken och en förändring av regionalpolitiken åt det håll som vi efterlyst i vår partimotion. Fru talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till samtliga moderata reservationer som fogats till utskottets betänkande samt i övrigt till utskottets hemställan.
Fru talman! Det anförande som Sten Svensson nu har hållit har varit en lovsång till de generella metoderna; dessa skall genomföras i större omfattning. Jag kan förstå det. Med den bakgrund som utvecklingen haft här i landet är det på det sättet, som jag förut sade, att näringslivet i dag har en likviditet på ungefär 100 miljarder kronor. Min fråga till Sten Svensson måste då bli: Hur tänker näringslivet använda dessa pengar? Varför ställer man inte upp när vi har behov av att få industriinvesteringar och annat för att kunna föra en regionalpolitik? Hur tänker ni styra den här utvecklingen?
Fru talman! Jag har i mitt anförande noga understrukit hur viktigt det är att påverka kostnadsläget. Men det är inte enbart åtgärder internt inom vårt land som näringslivet är beroende av, utan det är också den internationella utvecklingen och konjunkturen. Oljeprishöjningarna har ju betytt ofantligt mycket för det svenska kostnadsläget. Detta är problem som drabbat inte bara vårt land, utan också en lång rad andra västländer, och det borde Bernt Nilsson inte vara omedveten om. Bernt Nilsson kan ju gå till Danmark och begrunda Anker Jörgensens politik och titta på arbetslöshetssituationen där. Genom att påpeka detta menar vi att det blir desto mer angeläget att ta ytterligare tag för att sänka det svenska kostnadsläget mot den här bakgrunden. Det är därför som vi har försökt bedriva en skattepolitik som syftar dithän. Vi har tyvärr inte fått gehör för detta, men jag skall inte gå in på skattedebatten, eftersom denna kommer senare här i kammaren. Men jag vill understryka vikten av att vi gör så stora ansträngningar som möjligt för att med hjälp av skattepolitiken lägga grunden till ett väsentligt förbättrat konkurrensläge, så att det blir möjligt för vår exportindustri att återta sina marknadsandelar. Där går en viktig försvarslinje gentemot arbetslösheten.
Fru talman! Det är emellertid så, Sten Svensson, att kostnadsläget i Sverige internationellt sett inte är högt — i varje fall inte högst. Vi ligger relativt väl till. Jag skall inte gå in och ge några siffor på det, men så är det i varje fall. Kvarstår fortfarande att näringslivet i dag har 100 miljarder — utan att satsa dessa pengar i industrin för att hjälpa till att skapa regionalpolitiska förutsättningar. Jag ställer då frågan — eftersom man håller på och lovprisar dessa generella metoder: Vad är det som skall göras? Vad är det ni vill komma med? Beträffande oljan drabbas alla länder — där är vi inte ensamma. Jag måste få svar på frågan om vilka generella åtgärder ni tänker vidta för att få fart på sysselsättning, regionalpolitik och industriinvesteringar.

Fru talman! Det är alldeles riktigt att socialdemokraterna och moderaterna har helt olika syn på hur de resurser vi har skall användas. När jag lyssnade på Sten Svenssons huvudanförande tänkte jag: Så talar en man som är medveten om sitt partis och sin egen betydelse. Moderaterna har aldrig varit anhängare av selektiva regionalpolitiska insatser. Historiskt har de varit motståndare till regionalpolitiken. Skillnaden jämfört med tidigare är den att moderaterna nu leder avvecklingen av de selektiva insatserna. Tidigare har de inte haft den politiska makt som behövs för att kunna göra detta. De dikterar villkoren för mittenregeringen, medan industriministern tycks leva i tron att en stor del av lösningen på de regionala balansproblemen är att finna i om Stockholms planeringstal är några tusen högre eller lägre. Det är dagens situation i det borgerliga lägret. Fru talman! Anna-Greta Leijon och Bernt Nilsson har tidigare preciserat socialdemokraternas principiella syn på regionalpolitikens förutsättningar, inriktning och uppbyggnad. De har understrukit behovet av ekonomisk stabilitet och av att de regionalpolitiska stödåtgärderna är komplement till annan Övrig politik. Dessutom har de framhållit — och det är viktigt — att vi måste vara mycket restriktiva när det gäller användningen av våra medel och se till att de utnyttjas effektivt. Jag kommer i mitt inlägg att uppehålla mig vid de differentierade arbetsgivaravgifterna, länsstyrelsernas beslut om regionalpolitiskt stöd, olika glesbygdsinsatser och dessutom vid åtgärderna för ökad sysselsättning i Norrbotten. Det socialdemokratiska förslaget om återbäring av arbetsgivaravgifter i Norrbotten är exempel på extra insatser, och det är också ett sätt att utnyttja medlen effektivt. Jag skall inte i det här sammanhanget gå närmare in på utvecklingen i Norrbotten, endast konstatera att de senaste årens borgerliga politik innebär att de egentliga regionalpolitiska medlen inte längre räcker för att vända på utvecklingen mot ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Det är mot den bakgrunden som vi socialdemokrater föreslår ett system med återbäring av inbetalda arbetsgivaravgifter. Vårt förslag innebär att för de avgifter som inbetalas under 1982 sker återbäringen 1983. Den utgår med ett belopp som motsvarar den del av de inbetalda avgifterna för 1982 som överstiger 60 90 av de genomsnittliga årliga avgiftsinbetalningarna under de tre senaste åren, 1979, 1980 och 1981. För företag som under denna tid har hållit personalstyrkan oförändrad sänks lönekostnaden med 10 96. Företag som under 1982 har ökat sin personalvolym får återbäring på alla avgifter som betalas in för den nyanställda personalen. Det motsvarar en sänkning av personalkostnaderna för nyanställda med 25 96. Vi föreslår också att stödet endast går till gruvor och tillverkningsindustri, eftersom dessa tillmäts mycket stor betydelse för näringslivets utveckling i Norrbotten. Vårt förslag betyder också att stödet bör utgå i hela länet. Det beräknas kosta ungefär 250 milj.kr. Regeringens förslag om att arbetsgivaravgifterna sänks med 10 96 har Elver Jonsson redogjort för. Det är en avgiftssänkning som vi går emot. Låt mig konstatera att de borgerliga partierna är eniga om differentierade arbetsgivaravgifter, men längre än så räcker inte enigheten. De är oeniga om hur stor sänkningen skall vara och i vilka områden den skall företas. Den 10-procentiga sänkningen av arbetsgivaravgiften gör en lönesänkning på 7,5 90. Kostnadssänkningen blir lika stor för alla arbetsgivare, oberoende av om de ökar sysselsättningen eller minskar den. Stödet utgår också till arbetsgivare utan hänsynstagande till om stödet kommer att påverka sysselsättningen i företaget, exempelvis till banker, försäkringsbolag och statliga affärsverk. Banker och försäkringsbolag anställer inte fler människor även om vinsten ökar. Det finns inte någonting som säger hur stödbeloppen disponeras av arbetsgivaren. De nya marginaler som ersättningen ger kan bli ökad aktieutdelning i stället för ökad sysselsättning. Regeringen har också begränsat avgiftsnedsättningen till fyra kommuner. Inlandskommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Överkalix och Övertorneå är helt lämnade utanför. Fru talman! Utvecklingen i länets alla kommuner är sådan att extraordinära insatser är motiverade. Inte minst gäller det för de inlandskommuner som ställts utanför regeringens förslag. Dessutom har regeringen sagt att statens kostnader för det nya stödet skall finansieras genom minskade arbetsmarknadspolitiska insatser. Det är en helt felaktig politik att utplåna effekterna av lönekostnadssänkningen genom en konstruktion som innebär ökade finansiella problem i de statliga företagen och minskade arbetsmarknadspolitiska insatser. Att tillåta en hög öppen arbetslöshet, som blir följden, är samhällsekonomiskt förkastligt och omänskligt. Skillnaderna mellan våra förslag är tydliga. Regeringens förslag innebär att 80 miljoner sprids till alla företag i fyra kommuner, även banker och försäkringsbolag som går med vinst, utan stimulans för sysselsättningsökning. Det socialdemokratiska förslaget innebär att 250 milj.kr. går till gruvor och tillverkningsindustri, och man prioriterar sysselsättningen i företagen i hela länet. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna nr 16 och 17. Fru talman! Beträffande handläggningsordningen för det regionalpolitiska stödet anser vi socialdemokrater att regeringens ställningstagande, att man skall bibehålla nuvarande handläggningsordning, är välbetänkt. Vi anser vidare att någon förändring i handläggningsordningen på regional nivå inte bör företas utan att det har föregåtts av en allsidig offentlig utredning. Ända sedan 1976 har det funnits ett system med decentraliserad handläggning av lokaliseringsärenden, som inneburit att länsstyrelsen fattat beslut i vissa frågor. Det började ursprungligen som en försöksverksamhet där investeringsgränsen gick vid 3 milj.kr. 1979 höjdes beloppsgränsen till 5 milj.kr., och verksamheten blev permanentad då. Vi anser att det finns anledning att nu gå vidare på den inslagna vägen och godkänna regeringens förslag om att höja gränsen för regionalpolitiska insatser till 7 milj.kr. Vi motsätter oss emellertid att regeringen nu slopar de gällande reglerna om undantag avseende vissa branscher. De branscher det är fråga om i dag är textil-, beklädnadsoch läderindustrin, trävaruindustrin med vissa undantag, tillverkning av isoleringsrutor av glas, hushållsoch prydnadsglasindustrin samt gjuterioch metallmöbelindustrin. Inom vissa av dessa branscher föreligger utan tvekan risk för överetablering. I sådana fall är det olämpligt att beslut om subventionsinriktat lokaliseringsstöd fattas på regional nivå — utan den avvägning mot nationella branschintressen som kan göras på riksnivå. Vi socialdemokrater förutsätter att AMS och statens industriverk varje år prövar undantagsbestämmelserna. Regeringen föreslår också att lokaliseringsstödsverksamheten, vad avser de ärenden som länsstyrelsen fattar beslut om, bör styras av tillgång på medel. Det innebär att någon besvärsrätt över länsstyrelsens beslut inte bör finnas. I konsekvens med vårt förslag om att riksdagen skall avslå förslaget om sammanhållet anslag, som Marianne Stålberg kommer att redogöra för, anser vi att besvärsrätten bör bestå. Med det yrkar jag bifall till reservation nr 40. Fru talman! Jag övergår till att tala om glesbygdsstödet. Behovet av särskilda insatser för glesbygden uppmärksammades av den socialdemokratiska regeringen redan under senare hälften av 1960-talet. Detta säger jag till Elver Jonsson, eftersom han inte tycks ha upptäckt det. Olika typer av sysselsättningsoch servicestöd har därefter stegvis utvecklats. Glesbygdsdelegationen har gjort en översyn av det regionalpolitiska stödet, och det har visat sig att det har gett betydande resultat med förhållandevis små insatser. Glesbygdsstödet har genom sin kompletterande karaktär utgjort en viktig del i den samlade regionalpolitiken. I propositionen betonar statsrådet Åsling att glesbygdspolitiken är ett område med hög prioritet. Det gjorde han också här i dag i sitt inlägg. Det har dock inte så hög prioritet att centerpartiet ställer sig bakom de krav på insatser som en enig glesbygdsdelegation ansåg nödvändiga. Vi socialdemokrater ställer oss bakom de kraven, därför att vi tycker att de är befogade och motiverade. I dag kan man få 20 000 kr. till upprustning av stugor för uthyrning. Glesbygdsdelegationens förslag var 40000 kr., och statsrådet Åsling stannade vid 30 000. Högsta belopp för avskrivningslån är i dag 125 000 kr. Delegationen föreslog en fördubbling, och regeringens förslag blev 200 000. Delegationens motiv för höjningarna av beloppen var bl.a. de stora prisstegringarna. Jag konstaterar att regeringen inte riktigt nådde fram när det gäller glesbygdsinsatserna. Mot bakgrund av att centern alltid har framhållit glesbygden som ett varmt omhuldat område, blir man förvånad över att regeringen underlåter att anvisa några nya pengar till de föreslagna höjningarna. Regeringen hänvisar till det statsfinansiella läget och menar att insatserna skall finansieras inom befintliga ramar — sedan får varje län klara sig bäst det kan. Den borgerliga majoritetens förslag innebär att regeringen i praktiken inte ger glesbygden ett enda öre och att regeringen har överlämnat sitt självklara ansvar att skapa regional balans till de enskilda länen. Riksdagen bör därför uttala att det särskilda glesbygdsanslaget även i fortsättningen skall åtskiljas från andra regionalpolitiska anslag och att särskilda medel skall anvisas till den föreslagna höjningen av stödet till glesbygden. Om man menar någonting med sitt tal om att skapa sysselsättning och upprätthålla servicen i glesbygden måste man också ge en hög prioritet när det gäller omfördelning av resurser. IKS, intensifierade kommunala sysselsättningsinsatser, har bedrivits i ungefär tio år. Under de åren har arbetet utvecklats, och erfarenheterna visar att detta stöd har fått en alltmer offensiv karaktär. IKS bör prioriteras. Det är en billig insats, men mycket värdefull ur sysselsättningssynpunkt. Genom IKS har många kvinnor i glesbygden fått sin försörjning ordnad. Det skulle finnas mycket att berätta om vad insatserna har betytt för bättre familjerelationer, ökad omsättning för handeln och därmed möjlighet att bibehålla servicen i glesbygder. Dagsverkskostnadernas utveckling gör att vi föreslår att IKS-bidraget till projekt i egen regi skall höjas till 40 000 kr. Med hänsyn till den förstärkning av glesbygdsinsatserna som vi socialdemokrater föreslår, bör också ramen för kreditgarantin höjas till 75 milj.kr. Handläggningen av glesbygdsstödet har diskuterats här i riksdagen i olika sammanhang, och från socialdemokratins sida har vi redan tidigare hävdat att det bl.a. ur samordningssynpunkt är viktigt att länsstyrelsen har beslutanderätten i glesbygdsärenden. Självfallet är det viktigt att det sker i samråd med andra länsmyndigheter och att man tar till vara deras kunnande. Vi socialdemokrater anser att stödet till glesbygdsinsatser bör höjas till 175 milj.kr. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 42, 43, 44, 45, 79, 83 och 85. Sedan, fru talman, några ord om åtgärder för ökad sysselsättning i Norrbotten. Genom produktion av malm, stål, skogsprodukter och vattenkraft tillförs det gemensamma folkhushållet sedan decennier miljardvärden från Norrbotten. Trots rika naturtillgångar är det få av länets invånare som f. n. kan känna trygghet i arbetet och känna att allas rätt till arbete också gäller dem. Vi har en låg sysselsättningsgrad och hög arbetslöshet. Arbetslösheten och undersysselsättningen kan mycket väl jämföras med den som finns i övriga Europa, även om det ännu inte har gått upp för regeringspartierna och riksdagsmajoriteten. Min bedömning är grundad på bl.a. dagens inlägg från industriministern och Elver Jonsson. Regeringspartierna hade slagit på stora reklamtrumman för åtgärdspaketet för Norrbotten. Därför fanns det stora förväntningar på det. Besvikelsen blev stor när åtgärdspaketet visade sig vara ytterst magert. Socialdemokraterna har tillsammans med LO utarbetat en särskild utvecklingsplan för Norrbotten. Den har som mål att stärka den industriella basen och därmed varaktigt häva sysselsättningskrisen i Norrbotten. Jag har tidigare berört återbäringen av arbetsgivaravgifterna för vissa företag. Vi föreslår att Region-Invest erhåller ett medelstillskott på 100 milj.kr. Vidare föreslår vi att generösare stöd ges till beställningar hos länets industrier. Statliga upphandlingar måste styras hårdare till företag i Norrbotten. Ett apatitverk bör byggas i Malmberget. En särskild forskningsnämnd bör inrättas i Norrbotten. Förhandlingar måste inledas med företag hos vilka staten är storkund om förläggning av produktion till existerande anläggningar i Norrbotten. Det finns också mycket annat som vi har tagit upp i utvecklingsplanen. Vi finner det uppseendeväckande att regeringen trots det synnerligen svåra sysselsättningsläget inte för riksdagen lägger fram t.ex. de projektförslag som AMS och länsstyrelsen i Norrbotten och även LKAB har lämnat. Upprepade gånger har regeringen deklarerat: Kom med projekt, pengar finns! Därför anser vi att det är riktigt att regeringen återkommer till riksdagen med en kostnadsberäkning för de projekt som är presenterade och också med förslag till ytterligare projekt. Med detta yrkar jag bifall till reservation 69. I detta sammanhang behandlas regeringens förslag i kompletteringspropositionen. Där föreslås 150 milj.kr. till särskilda insatser i Norrbotten. Vi socialdemokrater hänvisar till de projekt som har tagits fram av AMS för 239 milj.kr., av länsstyrelsen för 340 milj.kr. och av Statsanställdas förbund som har redovisat tidigareläggningar av investeringar inom SJ för ca 170 milj.kr. Vi hävdar att dessa projekt bör realiseras. Utskottsmajoriteten tillstyrker vårt förslag att avslå regeringsförslagets 150 milj.kr. och i stället anvisa 250 milj.kr. för beredskapsarbeten i Norrbotten. De borgerliga partierna är oeniga även på denna punkt. Jag konstaterar att de borgerliga partierna inte har någon gemensam syn på hur sysselsättningsfrågorna i Norrbotten skall lösas. Det drabbar länets arbetslösa och undersysselsatta mycket hårt, och det beklagar vi djupt. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservationerna 70 och 71 och yrkar bifall till utskottets hemställan på denna punkt. F. ö. instämmer jag i yrkandet av Anna-Greta Leijon.

Fru talman! För att skapa ett samhälle i regional balans räcker det inte med isolerade stödåtgärder, det krävs en helhetssyn på naturens möjligheter och tolerans, människans situation, näringslivets organisation och samhällets uppbyggnad. En ekologisk grundsyn kräver en marknadsekonomi med socialt och ekologiskt ansvar, ramplanering och styrmedel som medverkar till att skapa regional balans. Målet för regionalpolitiken är att skapa förutsättningar för en balanserad befolkningsutveckling i landets olika delar och att ge människor tillgång till arbete, service och en god miljö oavsett var de bor i landet. Regionalpoli " tiken är också en viktig del av en samlad politik med inriktning på jämlikhet, jämställdhet och social trygghet. Målsättningen måste vara att uppnå allsidigt sammansatta decentraliserade samhällen med närhet mellan arbetsplatser, bostäder, service och fritidsmöjligheter i hela landet. Socialdemokraterna föreslår i sin partimotion att ett antal större, väl differentierade och robusta arbetsmarknader skall utvecklas i länen. Enligt utskottets uppfattning är det felaktigt att på central nivå göra dessa prioriteringar. Det måste i stället ankomma på länsmyndigheterna att göra de bedömningar som är nödvändiga för att man i resp. län skall kunna åstadkomma en livskraftig och balanserad arbetsmarknad. Tydligen är socialdemokraterna beredda att ställa specialdestinerade resurser till förfogande för dessa robusta arbetsmarknader. Detta skulle med största säkerhet leda till en koncentration till de större orterna i resp. län och en uttunning av landsbygden. Det står enligt vår uppfattning helt i strid med den regionalpolitiska målsättningen att skapa förutsättningar för arbete, service och en god miljö åt alla människor oavsett var de bor i landet. Även om den förda regionalpolitiken under 1970-talet har lett till en förbättrad regional balans, återstår naturligtvis en rad regionalpolitiska problem att lösa under 1980-talet. Sysselsättningsläget för kvinnorna har förbättrats under 1970-talet, men fortfarande är det stora skillnader när det gäller deras arbetsmöjligheter. I storstadslänen var 1980 ca 70 90 av kvinnorna i åldrarna 16-64 år förvärvsarbetande, medan motsvarande siffra för skogslänen var 69 920. När det gäller männen så är skillnaderna mellan olika delar av landet betydligt mindre. Andra problem för den framtida regionalpolitiken är den minskande sysselsättningen inom industrin och de fortsatta strukturförändringar som kommer att bli nödvändiga. Utformningen av den ekonomiska politiken spelar naturligtvis en betydande roll för hur utvecklingen kan bli i olika regioner. Den ekonomiska politik som förts under senare år har bl.a. syftat till att förbättra den svenska industrins konkurrenskraft. Regionalpolitiken och arbetsmarknadspolitiken är viktiga komplement till den ekonomiska politiken. Det är viktigt att det förs en aktiv regionaloch arbetsmarknadspolitik. Socialdemokraterna framhåller i sin reservation bl.a. att den förda politiken harlett till att strukturproblemen också drabbat södra och mellersta Sverige. Det är naturligtvis i och för sig riktigt att det har funnits strukturproblem också i södra och mellersta Sverige, men de torde i stor utsträckning vara sviter efter den förda socialdemokratiska politiken under 1960-talet och första hälften av 1970-talet. Jag tänker då särskilt på försumligheten när det gäller småföretagspolitiken och senfärdigheten att i tid ta tag i strukturproblemen. I sammanhanget nämner socialdemokraterna bl.a. varvsindustrin. Tydligen har socialdemokraterna fortfarande den uppfattningen att man borde fortsätta att satsa miljardbelopp på en olönsam varvsindustri. På något annat sätt kan man inte uppfatta reservationen. Detta skulle ha inneburit att mindre medel stått till förfogande för offensiva framtidssatsningar, mindre utrymme för glesbygdsstöd, mindre stöd till Norrbotten etc. Det är förvånansvärt att socialdemokraterna fortsätter att uttala sig i den riktningen. Industriministern föreslår att de regionalpolitiska insatserna i ökad utsträckning skall stimulera utvecklingen av de företag som finns i resp. region. Det är då viktigt att det regionala inflytandet och ansvaret för det regionalpolitiska stödet förstärks. Den uppläggning som industriministern föreslår, med bl.a. ett samlat anslag på länsnivå, ställer sig utskottet bakom. Socialdemokraterna har motsatt sig denna uppläggning och är alltså inte beredda att vara med om att ge de regionala myndigheterna möjlighet att själva prioritera olika slag av insatser inom givna anslag. Denna inställning framgick klart och tydligt av Frida Berglunds inlägg här i debatten tidigare. Den socialdemokratiska modellen är fortfarande den, att bedömningarna bäst görs på central nivå. Enligt vår uppfattning innebär förslaget ytterligare steg i ambitionerna att decentralisera beslutanderätten. Förslaget till differentiering av arbetsgivaravgifter för fyra kommuner i Norrbotten ställer sig också utskottet bakom. Detta förslag innebär en åtgärd av mera generell karaktär. Generella och selektiva åtgärder får inte sättas i motsatsförhållande till varandra, utan båda behövs för att förbättra den regionala balansen. Detta har också utskottet understrukit. När det gäller det framtida regionalpolitiska stödets utformning är det nödvändigt att en ny parlamentarisk statlig utredning tillsätts. Nuvarande ramar för satsningar på regionalpolitiken fastställdes av riksdagen 1979 och gäller följaktligen till budgetåret 1983/84. I allmänhet har beslut fattats för femårsperioder. Därför finner utskottsmajoriteten det naturligt att man nu gör detta tillkännagivande till regeringen om tillsättande av en statlig parlamentarisk utredning. I den kommande utredningen bör också frågan om avvägningen mellan selektiva och generella stödinsatser aktualiseras. De s.k. fullständiga länsplaneringsomgångar som hittills genomförts vart femte år skall enligt regeringsförslaget tas bort. Avsikten är i stället att länsorganen i ökad utsträckning själva får bedöma vilka uppgifter som bör prioriteras och tagas fram. Socialdemokraterna säger i sin reservation nr 5 att förslaget från regeringen skulle innebära en utbyggnad av länsplaneringen. Så är emellertid inte fallet, utan syftemålet är att det skall bli en bättre samordning mellan samhällssektorerna och följaktligen mera åtgärdsinriktade förslag som på det sättet skall kunna aktualiseras. Det är med tillfredsställelse vi i centern kan konstatera att ortsplanen som centralt styrmedel avskaffas. Det är helt följdriktigt då den ortsplan med storstadsområden, primära centra, regionala centra och kommuncentra som finns har blivit en plan för centralisering. Det bör i stället ankomma på de regionala myndigheterna att göra bedömningar av på vilka orter som det är nödvändigt med satsningar för att orterna skall kunna bibehålla sin service och utveckla den till att omfatta så många områden som möjligt. I stället för den tidigare anpassningsoch avvecklingsplaneringen är det nödvändigt med en åtgärdsinriktad lokal samhällsplanering. Från socialdemokratiskt håll var det väntat att man skulle motsätta sig avvecklingen av ortsplanen som centralt styrmedel, och så har också blivit fallet enligt reservation nr 6. Den socialdemokratiska filosofin om centralplanering leder naturligtvis till att man vill ha kvar ortsplanen som ett viktigt centralt styrinstrument. Enligt industriministern är det realistiskt att räkna med en total befolkningsmängd i vårt land 1990 på 8 430 000 personer. Detta innebär en beräknad framtida nettoinvandring på ca 10 000 personer per år. På en punkt har socialdemokraterna reserverat sig. Det gäller — som har nämnts här tidigare i debatten — utvecklingen i Stockholms län. Man förordar där ett befolkningstal som är 20000 högre än vad regeringen och utskottsmajoriteten har stannat för. Socialdemokraternas förslag innebär att man fram till 1990 skulle ta i anspråk ca 41 76 av den begränsade totala befolkningsökningen i riket. I den socialdemokratiska partimotionen har kritik riktats mot framför allt centern för utvecklingen i Stockholms län under de senaste åren, då befolkningsökningen uppgick till 33 26 av den totala ökningen i landet. Denna kritik har också understrukits i den här debatten av Bernt Nilsson.

Industriministern har föreslagit att vissa större statliga myndigheter skall åläggas att arbeta fram förslag till hur verksamheten skall decentraliseras. Myndigheten bör därvid redovisa olika alternativ, t.ex. innebärande en minskning med mellan 10 och 20 26 av nuvarande antal sysselsatta. Detta är ett bra förslag. Jag hoppas att det snabbt kommer att ge positivt resultat och att berörda myndigheter på fullt allvar tar sig an den här uppgiften. Decentraliseringsdelegationen fortsätter sitt arbete, och det är min förhoppning att den så snart som möjligt kan komma med konkreta förslag till utlokalisering av statlig verksamhet från Stockholmsregionen. Utskottet har ställt sig bakom industriministerns förslag att sådan lokalisering i första hand skall styras till skogslänen. I andra hand bör sydöstra Sverige och Sjuhäradsbygden prioriteras. Som vanligt intar moderata samlingspartiet en mera tveksam inställning till utlokalisering av statlig verksamhet, och det framgår också av reservation 15. Ett talande bevis för detta var moderaternas inställning att statens energiverk inte skulle lokaliseras till Nyköping. Centerns ledamöter i arbetsmarknadsutskottet har i ett särskilt yttrande framfört partiets tidigare ställningstagande och poängterat att man genom denna lokalisering tillgodosett ett tidigare uttalande från riksdagen om att Nyköping borde kompenseras i samband med nedläggningen av flygflottiljen. När det gäller stödområdesindelningen har utskottet ställt sig bakom regeringens förslag att de regionalpolitiska insatserna nu skall koncentreras till de sämst ställda delarna av landet. Detta synsätt präglar också de små förändringar som har förordats av utskottet i förhållande till regeringens förslag. Vi har inte kunnat ställa oss bakom det socialdemokratiska förslaget om att införa ytterligare ett stödområde D. Vi anser att centralorter som Umeå, Sundsvall, Gävle, Falun, Borlänge och Karlstad inte befinner sig i en så besvärlig situation att de bör inplaceras i ett fast stödområde. Det skulle bara leda till att intresset för lokalisering till kommunernas glesbygdsdelar och till närliggande kommuner med större sysselsättningsproblem skulle bli betydligt mindre. Vi i centern hälsar med tillfredsställelse att utskottet ställt sig bakom regeringens förslag om delning av kommuner vid inplacering i stödområde. Traditionsenligt har moderaterna reserverat sig på denna punkt. Frågan om etableringstillstånd för industrisektorn aktualiseras både i propositionen och i den socialdemokratiska partimotionen. Utskottsmajoriteten har tagit samma ställning nu som tidigare. Det innebär att man vill avvakta och se resultatet av det lokaliseringssamråd som nu förekommer innan man förordar en lagstiftning. Utskottet poängterar att det är angeläget att samrådsverksamheten under den väntade konjunkturuppgången ger mer påtagliga resultat än vad som hittills har åstadkommits. Det bör naturligtvis ligga i industrins intresse att aktivt medverka till konstruktiva lösningar för att skapa arbetstillfällen i bl.a. Norrlands inlandskommuner. I detta sammanhang finns det anledning att omnämna det samarbete som förekommit mellan regeringen och en del industriföretag när det gäller JAS-projektet. Socialdemokraternas förslag till en lag om etableringstillstånd har vi inte kunnat ställa oss bakom — motiven har jag redan redovisat här. Att samrådet inom tjänsteoch servicesektorn skall kunna ske utan avtal har utskottet inget att erinra emot. Man utgår från att regeringen på lämpligt sätt redovisar resultatet av verksamheten. Centerns syn på övriga frågor som behandlas i betänkandet kommer i den fortsatta debatten att utvecklas av andra företrädare för partiet. Låt mig så något beröra situationen i Jönköpings län. Befolkningsoch sysselsättningsutvecklingen för kommunerna i den östra länsdelen har under en följd av år varit negativ. Det är mot bakgrund av denna utveckling som man skall se de initiativ som centern tagit bl.a. i Jönköpings läns landsting. Jag avser då tillsättandet av en särskild samrådsgrupp för regionen. I motion 323 föreslår jag och Gösta Andersson att regeringen ger glesbygdsdelegationen i uppdrag att utforma ett regionalpolitiskt försöksprojekt, som inbegriper åtgärder på ett flertal samhällsområden. En helhjärtad satsning bör enligt vår uppfattning kunna leda till en positiv befolkningsoch sysselsättningsutveckling under återstoden av 1980-talet. Utskottet ser positivt på de initiativ som tagits på regional nivå för att främja utvecklingen i dessa kommuner. Det bör enligt utskottets mening i första hand ankomma på länsstyrelserna att initiera en samverkan av det slag som anges i motionen. Med tanke på det samlade anslag som länsstyrelserna kommer att förfoga över utgår jag från att dessa medel kan utnyttjas bl.a. på det sätt som anges i motionen. Bernt Nilsson berörde reservation 78 om statligt stöd till kommunalt industrihus i Kalmar. kommun. Jag medger att skrivningen i den ifrågavarande propositionen från riksmötet 1979/80 om att bidrag skulle kunna utgå till sysselsättningsåtgärder inom varvsregionerna är något missvisande. Kalmar kommun har ju inte utnyttjat den möjlighet att få lån som man haft. Från utskottets sida anser vi att det skulle ha varit väldigt egendomligt om man hade gjort ett ställningstagande speciellt för Kalmar kommun, med tanke på att Sölvesborgs och Uddevalla kommuner har accepterat de bestämmelser som gäller. Således har vi inte kunnat ställa oss bakom den socialdemokratiska motionen. Enligt vår mening måste som sagt samma villkor gälla för samtliga varvsregioner. Jag noterar med tillfredsställelse att Bernt Nilsson uttalar att han inte vill överge den blandekonomi som vi har i dag. Jag hoppas att hans uttalande är representativt för socialdemokratin. Sten Svensson nämnde att moderaterna har haft stora framgångar när det gällt att utforma utskottets skrivning. Han hänvisade till antalet tillkännagivanden. Ja, det beror naturligtvis på vilka ambitioner man har. När man studerar de 185 beslutsavsnitten kan man konstatera att det endast på en punkt finns ett tillkännagivande med utgångspunkt i en moderatmotion. Det gäller frågan om tillsättandet av en parlamentarisk utredning. Frida Berglund kritiserade de icke-socialistiska regeringarnas politik när det gäller utvecklingen i Norrbotten. Situationen i Norrbotten är besvärlig. Därför har regeringen föreslagit och vidtagit ett flertal åtgärder för att förbättra situationen. Frida Berglund var också kritisk över att majoriteten i utskottet inte kunnat ställa upp när det gäller frågan om glesbygdsstödets storlek. Låt mig bara konstatera att glesbygdsstödet 1975/76 uppgick till 25 milj.kr. Frida Berglund hade 1979 ett utomordentligt tillfälle att stödja centerns partimotion om ökat anslag till glesbygden. Men då ställde sig Frida Berglund bakom en skrivning i vilken sades att man av budgetmässiga skäl inte kunde stödja centerkravet på högre glesbygdsstöd och högre kreditgarantier. I detta sammanhang finns det också anledning att för Frida Berglund nämna något om glesbygdsutvecklingen i Norrbottens län. Antalet boende där minskade 1965-1970 med 17 460 människor. 1970-1974 skedde en minskning med 6 431 och 1975-1980 en minskning med 2 550. Självklart kan man inte vara belåten med denna siffra, men man kan ändå konstatera att det under de icke-socialistiska regeringarnas tid skett en avsevärd förbättring i Norrbotten i förhållande till den tid då Frida Berglunds partikamrater satt i regeringsställning. De beslut som riksdagen kommer att fatta innebär åtgärder som är förenade med en aktiv regionalpolitik. Den behövs som ett värdefullt komplement till den ekonomiska politiken. En absolut nödvändighet för att åstadkomma balans i våra utrikesbetalningar är att vi ökar exportproduktionen eller den importkonkurrerande produktionen. För att detta skall vara möjligt måste befintliga lediga kapaciteter i fråga om sysselsättning, kapital i näringsliv och samhälle samt naturresurser utnyttjas. Många av dessa resurser finns på landsbygden och i mindre orter. Ett stöd från samhället även till en sådan industrialisering är därför en synnerligen lönsam åtgärd. Det är härvid inte tillräckligt att förstärka stödet för igångsättning, utan man måste även förbättra företagens möjlighet att leva under en längre tid. Många av de åtgärder som föreslås i arbetsmarknadsutskottets betänkande 23 innebär sådana förbättringar. Slutligen vill jag passa på att framföra ett varmt tack till arbetsmarknadsutskottets kansli för ett förnämligt arbete, med tanke på ärendets omfattning och den tid som stått till förfogande. Fru talman! Låt mig allra sist få yrka bifall till reservationerna nr 67, 70 och 80, och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Även Arne Fransson slår sig för bröstet och talar om hur underbar utvecklingen under 1970-talet varit när det gäller regionalpolitiken. Jag ställer igen frågan varför man inte i riksdagen redovisar vad som inträffat under den borgerliga eran och regeringsmaktstiden. Jag skall upprepa de siffror som verkligen gäller i detta sammanhang. Under perioden 1977-1980 minskade industrisysselsättningen i skogslänen med 20000. Det motsvarar tre fjärdedelar av de industrisysselsatta i Norrbotten. Under den tid som den socialdemokratiska regeringen fanns till ökade sysselsättningen i stället i detta område. Under perioden 1977-1979 sjönk antalet kvinnor i industrin med 8 200. Ändå går man ut och försöker göra detta till ett jämställdhetsnummer. Till detta skall läggas att de kvinnor som under denna tid kommit ut på arbetsmarknaden till stor del fått deltidsarbete. Ökningen av ungdomsarbetslösheten är betydligt större i skogslänen än i övrigt. I Norrbotten har ökningen varit inte mindre än 37 96. Därtill kommer att man fortfarande håller på att hacka på Stockholms län. Vad har inträffat under det borgerliga regeringsinnehavet? Om vi först tar upp det som inträffade under den socialdemokratiska tiden, dvs. under perioden 1970-1976, svarade Stockholms län för en ökning av landets befolkning med 18 26. Under perioden 1977-1980 var motsvarande siffra inte mindre än 33 26. Det som har inträffat är tydligen att en mängd människor har flyttat till Stockholm trots att decentralisering så långt möjligt har varit det stora paradnumret för de borgerliga regeringarna. Till sist skulle jag vilja ställa en fråga även till Arne Fransson. Företagen har en likviditet på ungefär 100 miljarder kronor i dag. Vad tänker ni och moderaterna göra för att få dem att investera de pengarna i sysselsättning för att skapa den regionalpolitik som är nödvändig?
Fru talman! Arne Fransson säger att vår modell är att bedömningarna sker bäst på central nivå, men det är helt felaktigt. Vi säger ju att vi tycker det är riktigt att gränsen för de regionalpolitiska insatser som länsstyrelsen bestämmer skall höjas till 7 milj.kr. Vad vi går emot är att man tar bort den undantagsregel som gäller för vissa branscher. Detta gör vi därför att vi är rädda för att det skall bli överetablering. Vi är också rädda för att starka kommuner kan utnyttja denna möjlighet till att slå ut svagare kommuner i andra delar av landet. Därför anser vi att det är viktigt att regeringen, som skall ha ansvaret för den regionala balansen, har sin hand med här. Det är inte att misstro länsmyndigheterna. Sedan några ord om utvecklingen i Norrbotten. Arne Fransson återkom + till det som borgerligheten så gärna gör, nämligen att tala om vad som hände på 1960-talet. Det är att beklaga att vi fick en utflyttning. Men det berodde på rationaliseringen i skogen — som inte beslutades i några politiska församlingar, utan de besluten fattades i slutna styrelserum för bolag och enskilda företag. Många människor blev då arbetslösa och sökte arbete på annat håll. Men vi satte oss emot detta och skaffade instrument för att hejda utvecklingen. Vi fick också resultat, genom att sysselsättningen ökade i början på 1970-talet och inflyttningen till Norrbotten började. Medan socialdemokraterna kom med olika förslag, såsom investeringar i statliga företag, förbättringar av det regionalpolitiska stödet, stöd till jordbruk och många andra insatser, ville centern att vi skulle göra någonting annat i stället. Den sysslade då också väldigt mycket med planeringstal, planeringsramar och planeringsmålsättningar, men man hade inga konkreta förslag att komma med utan sade bara att vi skulle öka befolkningstalen med några tiotal tusen. Resultatet har vi sett. Så fort ni kom i regeringsställning och satte er i kanslihuset blev det ju så att utflyttningen kom i gång och arbetslösheten ökade. Ni har återigen börjat tala om planeringsramar, men nu koncentrerar ni er på Stockholms planeringsramar och planeringstal. Jag tycker det är viktigt att man gör klart för sig vilka problemen är och inte talar om 1960-talet, som vi ju aldrig kan få tillbaka. Nu gäller det 1980-talet och de insatser som bör göras. Där har ni inga gemensamma konkreta förslag.
Fru talman! Arne Fransson försökte tona ner betydelsen av de förändringar vi ändå åstadkommit gemensamt i utskottet. Får jag bara göra det påpekandet att det faktiskt på flera ställen står att utskottet med anledning av vår partimotion hemställer att riksdagen skall godkänna vad utskottet har anfört. Vidare har jag i mitt anförande pekat på att propositionsförfattarna har anpassat sig till de synpunkter vi i tidigare debatter har uttryckt. Naturligtvis har detta att göra med att vi har en minoritetsregering som måste söka stöd i riksdagen för att få igenom sina förslag. Alternativet för mittenpartierna hade ju varit att gå till socialdemokraterna och söka motsvarande stöd hos dem. Jag tycker nog att Arne Fransson efter debatten i lugn och ro skall läsa betänkandet ännu en gång. Framför allt bör han läsa propositionen och lägga märke till vilka förändringar som faktiskt ändå har gjorts. Arne Fransson kan heller inte ha undgått att notera att också andra som har läst betänkandet har gett uttryck för att det har skett förändringar. Det har sagts tidigare i debatten både av Anna-Greta Leijon och av Jörn Svensson. Låt mig också få instämma i det erkännande åt vårt kansli som Arne Fransson gav uttryck för. Jag tycker i likhet med Arne Fransson att kansliet har gjort en värdefull insats med tanke på den stora arbetsbörda som här har förelegat, och det är värdefullt att detta tas till protokollet.
Fru talman! Jag tog fasta på Sten Svenssons inlägg i debatten, där han sade att det var fråga om tillkännagivanden till regeringen, och jag tyckte då att det var viktigt att göra den markeringen att de moderata synpunkterna låg till grund för endast en av de 185 punkter som riksdagen så småningom skall ta ställning till. Sedan vill jag säga till Bernt Nilsson att det är riktigt att industrisysselsättningen har minskat i vårt land, och naturligtvis är det viktigt att olika åtgärder vidtas för att vända den kurvan uppåt. Men om man ser på förändringen av antalet arbetstillfällen i skogslänen, kan man konstatera att ökningen per år under perioden 1971-1975 var 0,8 26, medan den under perioden 1976-1980 var 0,9 26. Detta vittnar ändå om, Bernt Nilsson, att utvecklingen i skogslänen sedan de icke-socialistiska regeringarna kom till har varit betydligt mer gynnsam än vad den var under den första hälften av 1970-talet. Det här är en officiell statistik, som jag med varm hand skall överlämna till Bernt Nilsson efter debatten. Bernt Nilsson frågade också vad vi vill göra för att få storföretagen att investera. Vad som är viktigt är att vi talar om för storföretagen och för alla andra att de skall ha en tro på framtiden, att de skall satsa på de verksamheter som det kan finnas förutsättningar för. Alla politiker har en gemensam uppgift att tala i den riktningen, och därför vill jag säga till Bernt Nilsson att jag tror att det är förståndigt om man från socialdemokraternas sida släpper sina tankar på att införa löntagarfonder. Jag tror inte att de skapar någon tro på framtiden. Till Frida Berglund vill jag säga att det väl ändå är så att ni inte har samma förtroende som utskottet för de regionala myndigheternas förmåga att fatta beslut. Låt mig ge några exempel. Ni vill inte ha det samlade länsanslaget. Ni vill inte ge länsorganen det förtroendet. De får ändå med majoritetens förslag möjlighet att prioritera mellan glesbygdsstöd och andra insatser. Det blir med andra ord en ökad flexibilitet, som enligt vår mening är värdefull och viktig. Ett annat exempel är att ni vill bibehålla ortsklassificeringen, och ett tredje är att ni inte tycker att man skall införa rätten att överklaga länsstyrelsernas beslut, utan ni sätter tilltro till länsstyrelserna. Dessutom vill ni inte ens ge länsstyrelserna rätten att om de så önskar delegera beslut vid hanteringen av glesbygdsstödet, utan ni säger att länsstyrelserna ensamma skall svara för detta. Jag tycker det är en förmyndarmentalitet mot länsorganen som är häpnadsväckande.
Fru talman! När Arne Fransson påstår att utvecklingen i fråga om regionalpolitiken skulle ha varit bättre under senare delen av 1970-talet än under början av 1970-talet är det om inte lögn så i varje fall osanning. Varför redovisar man inte förhållandena under den period då vi har haft borgerliga regeringar? Jo, därför att utvecklingen har varit sämre under den tiden. Genom att sammanföra hela 1970-talets statistik får man fram de uppgifter som man nu redovisat. Det är smart gjort men naturligtvis lätt genomskådat. Om ni hade redovisat utvecklingen under de borgerliga regeringarnas tid hade det varit bra mycket renhårigare än att försöka smussla undan de uppgifterna på olika sätt såsom ni nu har gjort. När det gäller företagens likviditet kan jag för min del inte begripa vad den har med löntagarfonderna att göra. De borgerliga partierna har varit med om att se till att företagen fått en likviditet på ungefär 100 miljarder kronor. Hur tänker ni se till att företagen investerar dessa pengar i industrin för att skapa möjligheter för den regionalpolitik som vi önskar? Jag har inte fått något svar på den frågan. Nu börjar man tala om löntagarfonder osv. Om industrin inte är beredd att använda sina pengar på det sätt som vi anser att den skall göra, är det möjligt att det passar bra att ta upp ett löntagarfondsresonemang, men det skulle föra för långt att göra det här i dag. Vad sedan gäller stödet till Kalmar kommun och Kalmar Varv så fattade vi ett beslut om det i fjol. Inte minst utskottets ordförande sade att beslutet avsågs vara ett stöd av något slag. Vad är det man kommer med nu? Jo, man har inom regeringen gjort en tolkning av beslutet som säger att Kalmar kommun skulle kunna få ett lån mot bankränta som är sämre än vad kommunen kan skaffa på annat håll. Vad är det för stöd? Ni har ju helt enkelt vänt på klacken och sagt att nu får det vara nog. Jag tycker att det är svagt av den borgerliga majoriteten i utskottet att inte kunna ha samma uppfattning från ett år till ett annat. Har man en uppfattning det ena året, bör man väl kunna ha den åtminstone ett år till.
Fru talman! Frågan om det samlade anslaget kommer Marianne Stålberg att ta upp litet senare i debatten. Jag vill ändå kommentera Arne Franssons inlägg om handläggningen av glesbygdsstödet. Hård kritik har ju riktats mot det sätt på vilket handläggningen av glesbygdsstödet har varit ordnad. Redan när beslutet om glesbygdsstödet fattades sade vi socialdemokrater att det var viktigt att handläggningen lades på länsstyrelserna just för samordningens skull. Det har också varit ett krav från de länsstyrelser som delegationen besökt. Där har man klagat över den handläggningsordning som tillämpats. Nu går regeringen ungefär halvvägs och ändrar litet grand. Vi tycker att det är riktigt att länsstyrelserna har hand om glesbygdsstödet, men detta är inte någon stor sak. Vad som är viktigt är pengarna och hur mycket pengar man lämnar till de insatser man beslutar om. I och med att man från regeringens sida gör den här förändringen kan det vara möjligt att det kommer att fungera något så när, även om vårt förslag är bättre. Sedan vill jag också kommentera Arne Franssons rosenskimrande beskrivning av sysselsättningsläget i skogslänen. Det är faktiskt så att antalet arbetade timmar har sjunkit väldigt mycket. Riksdagens upplysningstjänst har tagit fram siffror. Om man ser t.ex. på Norrbotten har antalet arbetade timmar varje år sjunkit med 1 560 000 mellan 1976 och 1980. Det betyder väldigt mycket sysselsättningsmässigt. Vi vet att många människor har deltid och väldigt korta deltider. De har deltider på några timmar i veckan. Det finns alltså inget försörjningsunderlag i den sysselsättning de har. Ett viktigt moment i detta är att man från regeringspartierna erkänner de problem som finns. Det gör man inte i dag när man försöker gömma sig bakom utländska siffror och räknar huvuden som arbetar en eller två timmar i veckan. Det andra är att har man inga egna förslag så skall man lyssna på andra som har förslag. Nu har t.ex. socialdemokraterna ett utvecklingsprogram för Norrbotten, och det tycker jag att ni skulle lyssna på och försöka förverkliga deti stället för att säga att allting är så bra. Det är bara att ni kommer upp och ser hur människorna upplever sin vardagssituation. Det är mycket enkelt.
Fru talman! Arne Fransson vill väl ändå inte göra gällande att vi suttit och dikterat skrivningarna för varandra. Vi har väl ändå förhandlat oss fram. Det är naturligt att vi understryker de framgångar vi haft, liksom ni. Jag tycker att man skall se till vad det är. Har vi en minoritetsregering är det naturligt att man söker stöd för sina förslag. Det har ni gjort och lyckats på vissa punkter — hos oss — och på andra punkter på annat sätt. Det är bara att konstatera att så här går det till så länge vi har en minoritetsregering. Jag vill slå fast detta. Det har också skett tillkännagivanden på andra punkter med anledning av andra motioner. Det vill jag erinra om. Men vi har alltså godkänt detta och medverkat till att så sker. Däri ligger också att vi sett att vi genom dessa skrivningar blivit tillgodosedda och att synpunkterna i vår partimotion indirekt kommer att kunna följas upp. Om Arne Fransson sätter sig ned och räknar igenom antalet hemställanpunkter och ser efter på hur många man med bifall till propositionen har godkänt vad utskottet anfört, tror jag inte att Arne Fransson blir särskilt imponerad av mängden sådana beslutspunkter.
Fru talman! Bernt Nilsson beskyllde mig för osanning och närmast för lögn, när jag redovisade dessa officiella siffror från statistiska centralbyrån. Jag tycker att Bernt Nilsson skall ta kontakt med statistiska centralbyrån och göra detta påstående till dem som gjort denna utredning och inte till mig. Jag använde mig av officiell statistik, där jag bara konstaterade att det varit en mer positiv förändring av antalet arbetstillfällen i procent per år i skogslänen under perioden 1976-1980 än det var under perioden 1971-1975. Att jag nämnde detta med löntagarfonder beror på att det är viktigt för oss alla politiker att skapa en atmosfär där det finns framtidstro i företagen. Då är de också beredda att investera. Jag tror att debatten om löntagarfonder har verkat i negativ riktning. Den har gjort att man inte har denna framtidstro, och då gör man heller inga investeringar. Frida Berglund anklagade mig i sin förra replik för att jag gick tillbaka till 1960-talet. Då återkom Frida Berglund och sade att det var rationaliseringar inom skogsbruket, där besluten fattades inom slutna rum, osv. Jag kan stanna vid de fem första åren på 1970-talet, som jag redogjorde för. Det framgår där klart att befolkningsminskningen på landsbygden i Norrbotten är avsevärt mycket större än den var under senare hälften av 1970-talet. Det är siffror som man ändå inte kommer ifrån, Frida Berglund, när ni så hårt från socialdemokraternas sida kritiserar den förda politiken 1976. Enligt er uppfattning började ju allt elände i det här landet och inte minst i Norrbotten 1976. Men det finns ändå positiva saker som är på gång. De åtgärder och insatser som gjorts av regering, riksdag och andra när det gäller Norrbotten och dess utveckling skall man väl ändå ta vara på. Vid de besök jag har gjort i Norrbotten — jag har varit där bl.a. på grund av att jag är ledamot i malmfältsutredningen, och jag hoppas att få göra ytterligare besök där — har jag upplevt att det finns en optimism och framtidstro bland både regionala och kommunala företrädare och att man jobbar intensivt med att finna konkreta projekt. Jag lovar Frida Berglund att de konkreta projekt som kan komma fram och som har förutsättningar för en positiv utveckling är jag också beredd att ställa mig bakom i malmfältsutredningen, där vi så småningom skall komma fram med förslag för att lösa den långsiktiga, besvärliga situationen inte minst i malmfältskommunerna.

Fru talman! Varav hjärtat är fullt, därav talar munnen. Så lockar också den regionalpolitiska debatten de flesta talare i kammaren. Vi ledamöter får tillfälle att lyfta fram det egna länets förutsättningar och problem, glädjas åt framgångar för våra motionskrav till gagn för hembygden eller beklaga att vi inte mött tillräcklig förståelse för dem. Dagens debatt behandlar dessutom ett förslag till ny regionalpolitik, en proposition över en av centerns hjärtefrågor, signerad av ett centerstatsråd, Nils G. Åsling. Den borde vara rik på förslag över hur den regionala obalansen skall lösas. Den borde innehålla lösningar för skogslänens och glesbygdens specifika problem och visa vägen till hur arbete, service och god miljö kan göras tillgängliga för människor i olika delar av landet. Nu gör den inte det. Man får leta efter de konkreta förslagen. Kostnader och finansiering av de enskilda stöden dribblas bort genom sammanslagna anslagsposter. Politiken stannar vid enkla trollerikonster. För inte blir det mera pengar av att de töms i en enda penningapåse i stället för en för varje användningsområde. Man kallar det ett sammanhållet länsanslag för regionala utvecklingsinsatser, och motivet är att ge länsstyrelserna ett ökat ansvar och ökade möjligheter att prioritera mellan olika typer av insatser. Det låter till en början väldigt bra, men det är bra mycket som skall bekostas från det här anslaget. Det är lokaliseringsbidrag och regionalt nyföretagande inom stödområdena, det är investeringsbidrag utanför stödområdena, det är glesbygdsstöd i hela landet och regionalt utvecklingsoch utredningsarbete av skilda slag. Vi socialdemokrater har invändningar mot det samlade anslaget av flera skäl. Den första är principiell. Vi tycker att lokaliseringsstödspolitiken och glesbygdspolitiken var för sig är så viktiga politikområden att riksdagen skall pröva omfattningen av var och en av dem. Det blir inte möjligt med det samlade anslaget. Riksdagens inflytande minskas därför på dessa delar av regionalpolitiken. Vi är i det sammanhanget särskilt oroliga för att glesbygdspolitiken kan bli bortprioriterad i länen, i konkurrens med mera spektakulära insatser. Vi yrkar därför avslag på regeringens förslag om ett samlat anslag och föreslår i stället kraftigt ökade resurser för glesbygdspolitiken. Bortsett från det principiella problem som jag nu har berört tillkommer sedan att utskottsmajoriteten för alla de ändamål som jag beskrev inte har tillstyrkt mer än 275 milj.kr. för hela landet. Det vore intressant för oss alla att få veta hur många nya arbetstillfällen som majoriteten räknar med att länsstyrelsen i t.ex. Blekinge eller Kalmar län skall kunna stödja varje år. Jag är övertygad om att det är fråga om så små tal att hela den delen av regeringens förslag blir meningslöst. Man decentraliserar handläggningen av problemen utan att anvisa tillräckliga resurser. Fru talman! Vi socialdemokrater vill gärna decentralisera besluten i regionalpolitiken, men det skall göras därför att vi vill föra besluten närmare dem som berörs, och då måste decentraliseringen åtföljas av tillräckliga resurser. Vi misstänker, mot den här bakgrunden, att regeringens förslag till decentralisering — som stöds av utskottsmajoriteten — främst syftar till att befria regeringen från ansvaret för sysselsättningsproblemen på skilda håll i landet, med hänvisning till att länsstyrelserna har fått resurser — och helt säkert otillräckliga sådana — inom ramen för det samlade anslaget. En sådan politik vill vi inte stödja. Mot bakgrund av det jag har sagt vill vi ha kvar skilda anslag för de olika ändamålen, och vi vill har mer pengar anvisade. Då blir decentraliseringen av besluten meningsfull, och vi kan börja föra en mera aktiv regionalpolitik. Jag går över till en fråga som gäller Jämtland. Vi har från flera partier i motioner krävt särskilda pengar för att driva ett särskilt regionalpolitiskt projekt i Jämtland, som bl.a. syftar till en bättre samordning mellan sektorerna i länet. Även länsstyrelsen har gjort en framställning till regeringen om detta. Nu har vi inte fått stöd för vårt krav. Regeringen och utskottsmajoriteten hänvisar till det samlade anslaget. Det skall tydligen räcka till allt! Men jag har redan tidigare påpekat att det anslaget är för litet och säkert inte ger utrymme för några särskilda försök i Jämtland. Egentligen kan man säga att större delen av de samordningsproblem som vi ville lösa med vår Jämtlandsmodell är kopplade till glesbygderna. Det socialdemokratiska förslaget om en kraftigt utökad ram för glesbygdsstöd ger oss därför betydligt bättre resurser för att angripa problemen än regeringens förslag. Vi föreslår också ökade åtgärdsmedel som ställs till länsstyrelsens förfogande, vilket också bör förbättra förutsättningarna i Jämtlands län. I ett län där befolkningsoch sysselsättningsläget blir alltmer akut, där all tillgänglig statistik pekar mot en fortsatt tillbakagång, hjälper det inte med att slå samman glesbygdsanslaget med två andra anslag och kalla det för något annat, utan att tillskjuta extra pengar till det. Namnbytet löser inte de problem som är förenade med att hela 19 26 av länets befolkning är 65 år eller äldre, att andelen i de utpräglade glesbygdsområdena uppgår till uppemot en tredjedel. Inte heller löser man problemen med den låga förvärvsfrekvensen —f. ö. den näst lägsta i landet. Det förbättrar inte situationen i glesbygden i ett län som är det mest utpräglade glesbygdslänet i riket, det län som ligger näst högst vad gäller andel av befolkningen som är föremål för någon form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För att lösa de svåra regionala obalansproblemen, för att hitta verksamma instrument för detta arbete, måste man söka sig fram på olika sätt, med olika metoder. Från länet kräver vi att regeringen aktiverar näringspolitiken och i sina kontakter med näringsliv och storföretag verkar för en kraftfull förstärkning avindustriella arbetstillfällen i landets minst industrialiserade län. Då kanske den ogynnsamma utvecklingen med en allt ofördelaktigare ålderssammansättning kan motverkas och den stora utslagningen av människor från arbetsmarknaden, som kommer till uttryck bl.a. i den stora förtidspensioneringen och det stora antalet människor i samhällsföretagsverksamheten, kan hejdas. Regeringen måste kraftfullt medverka till att det skapas en industriell miljö i länet. Särskilda åtgärder bör vidtas för nystartande av företag och industriell tradition bör byggas upp, bl.a. genom ordentliga utbildningsinsatser. Fru talman! Tankarna kring bättre samordning av resurserna på det regionala planet är inte nya i Jämtlands län. Olika projekt och försök till att samla alla goda krafter för gemensamma aktioner har pågått i många år. Det av socialdemokraterna initierade och i stor politisk enighet genomförda projektet Aktion Z är ett tidigt exempel på hur man, utan att urholka sektorsansvaret, kan åstadkomma samling kring för ett län viktiga frågor. I 1980 års länsprogram presenterades en vidare utveckling av dessa idéer i ett förslag till något som senare kom att kallas Jämtlandsmodellen. Så här beskrevs förslaget i Länsprogram 80: ”Om länet ges möjlighet att friare använda nu tillgängliga resurser och dessutom tillförs extra ekonomiska medel, skulle man på ett systematiskt och med tanke på resursanvändningen effektivt sätt, kunna vidta åtgärder som krävs för att vända länets utveckling. Länsstyrelsen föreslår därför att länet under en femårig försöksperiod tilldelas medel på 50 miljoner kronor per år för sådana åtgärder. Ett sådant anslag får dock inte användas som argument för att andra statliga medel, som i dag utgår dras in.” Nu föreslås precis det som vi i länet befarade, dvs. en sammanslagning av anslag utan någon ytterligare förstärkning. Det är bara namnet som behålls och sättet att motivera sammanslagningen. En del av de problem som skulle lösas när det gäller den offentliga sektorn hänger samman med regeringens sätt att spara inom den här sektorn. Ett gott råd: Ge t.ex. vägverket de pengar som behövs för vägunderhållet, så behöver vägverket inte dra in vägstationer och jobb i våra glesbygder. Det har vi krävt i annat sammanhang. Och då behövs heller inte några extra resurser för att ute i länen rätta till de problem som uppstår därför att regeringen centralt driver en politik vars regionala konsekvenser man inte kan överblicka. Jag yrkar bifall till reservationerna 4 och 72. Ett område som under senare år blivit av allt större regionalpolitisk betydelse är turismen. Näringen har på flera håll, inte minst inom sysselsättningssvaga områden, blivit en viktig del i regionens utveckling. Visst regionalpolitiskt stöd har också utgått till turistnäringen ända sedan stödverksamhetens början. 1979 års regionalpolitiska beslut i riksdagen innebar en förstärkning av detta stöd genom att det jämställde turism med andra stödberättigade verksamheter. Vi socialdemokrater delar i stort uppfattningen som presenteras i propositionen, dvs. att det regionalpolitiska stödet till turistverksamhet bör koncentreras till de delar av landet där det inte finns så goda möjligheter för utvecklingen av andra näringsgrenar. Insatserna bör därmed främst ske i redan befintliga turistanläggningar och turistorter inom stödområdena A och B. En begränsad vidgning av insatserna till att omfatta även primära rekreationsområden i stödområde C anser vi emellertid knappast negativt skulle påverka förutsättningarna att bygga ut verksamheten i A och B. Att ge stöd till turistanläggningar i primära rekreationsområden i stödområde C endast när det finns särskilda skäl — som propositionen föreslår — är därför en onödig begränsning. Jag yrkar därför bifall till reservation 37. Några ord om stödformen utbildningsstöd. I propositionen föreslås att utbildningstödet skall avskaffas som särskild stödform och att utbildningskostnaderna fortsättningsvis skall täckas inom offertstödets ram. Som vi också framför i vår motion och reservation, anser vi det vara väsentligt att utbildningsbehovet blir föremål för noggrann prövning. Därför förordar vi att nuvarande ordning skall bestå. Vi anser nämligen att möjligheten till utbildningsstöd har fyllt en mycket viktig funktion, bl.a. i samband med strukturförändringar inom industrin när det uppstår situationer som kräver snabba utbildningsinsatser för arbetskraften. Utbildningsstödet har då kommit till användning i de fall som arbetsmarknadsutbildning inte har kunnat utnyttjas. Att handläggningsordningen har präglats av onödig byråkrati får inte innebära att stödformen avvecklas. Därför föreslår vi också att regeringen ger AMS i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en snabbare handläggning av sådana här ärenden. Jag yrkar bifall till reservation nr 30. Slutligen: Stödgivningen beträffande de regionalpolitiska medlen föregås av samråd mellan olika centrala, regionala och lokala organ. Insynen i företagen, efter att de erhållit bidrag, är emellertid inte tillfredsställande i dag. Vi anser att det i många fall kan ha stor betydelse att kommunala representanter får direkt insyn i skötseln av företag som har fått statligt regionalpolitiskt stöd. En sådan insyn är av betydelse för uppföljningen av hur företagen utvecklas. Det har också stor betydelse för planeringen inom kommunen men är även till gagn för företagen, som snabbt kan få del av kommunens syn på problem som kan uppstå. Vi förordar därför i vår motion och reservation att kommunen skall beredas möjlighet att utse representant i styrelsen för företag som har fått lokaliseringsstöd. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 41.
Fru talman! Nej, Marianne Stålberg, det är inte så att regeringen befrias från sysselsättningsansvaret genom åtgärden att införa ett samlat anslag. Det är ett led i regeringens strävan att decentralisera beslutanderätten till regional nivå och därmed också skapa ökade förutsättningar för de regionala myndigheterna att mera flexibelt använda de medel som ställs till förfogande. Det är inte bara fråga om ett namnbyte — det har också tillskjutits betydligt mera medel för detta ändamål än vad som har utgått under de senaste åren. Jag förstår att Marianne Stålberg befinner sig i en besvärlig situation, med tanke på hennes motion och de synpunkter, förslag och idéer som man har i Jämtland om ett totalt samlat anslag. Men jag hoppas ändå att Marianne Stålberg kan hålla med mig om att det förslag som regeringen nu har lagt fram och som utskottsmajoriteten har ställt sig bakom är ett steg i rätt riktning. Därför är jag mycket förvånad över innehållet i reservation 72, där det sägs att ”man inom länet prövar en bättre samordning av de statliga insatserna för ett mer effektivt utnyttjande av de samlade resurserna”. Det är ju precis det som regeringen har föreslagit och som utskottsmajoriteten har ställt sig bakom! Vi vill ha dessa samlade åtgärder. Marianne Stålberg ställer sig nu inte bakom detta förslag, trots att de synpunkter som hon har framfört i motionen inte kan få fullt gehör, och då har jag väldigt svårt att hänga med i svängarna. När det gäller utbildningsstödet har det haft stor betydelse men har fått allt mindre betydelse under de senaste åren. Det har gjort att man från arbetsmarknadsstyrelsens sida har ansett att det är bättre att tillämpa offertstödet i dessa sammanhang. Industriministern har fastnat för detta och därmed föreslagit att utbildningsstödet skall avvecklas. Allra sist: I fråga om kommunal styrelserepresentation är det så att regeringen i och för sig har möjlighet att i varje ärende besluta och säga att det skall vara kommunal insyn. Vad vi säger är att vi tycker det är felaktigt att generellt utverka ett sådant tillstånd.
Fru talman! Arne Fransson trodde att jag befann mig i en besvärlig situation, eftersom vi från länet under flera år har motionerat om den s.k. Jämtlandsmodellen. Det gör jag inte alls. Vi har nämligen i vår motion föreslagit ett anslag på 50 milj.kr. årligen under en femårsperiod för att våra tankegångar skall kunna förverkligas. Vi har särskilt sagt ifrån att detta belopp inte skall tas från de medel som redan går till de olika sektorsorganen. Men det är precis detta som regeringen och utskottsmajoriteten nu föreslår. Vi får inga extra pengar. Vi tycker att det hade varit bättre om utskottsmajoriteten hade tillstyrkt vårt förslag om t.ex. mer glesbygdsmedel och mer pengar till länsstyrelsens planering. Utbildningsstödet har varit väldigt bra, och det säger också Arne Fransson. Vi tycker att vi skall fortsätta att satsa på det. Men handläggningen av det är onödigt byråkratisk, och därför föreslår vi att AMS skall undersöka om det går att få fram en bättre handläggningsordning. Jag vet att kommunerna i dag kan få in representanter i styrelserna för företag som får lokaliseringsstöd, men den möjligheten används nästan aldrig. Därför vill vi att man skall ha det som princip i fortsättningen.
Fru talman! Jag håller med om att utbildningsstödet har haft betydelse. Eftersom jag har haft förmånen att få vara med vid handläggningen av sådana här ärenden kan jag intyga att den verkligen är byråkratisk. Jag är övertygad om att det är betydligt fördelaktigare att använda sig av offertstödet än av utbildningsstödet. Socialdemokraterna har inte varit beredda att ställa upp med speciella medel till Jämtlands län. I det avseendet har Marianne Stålberg alltså inte fått någon framgång med sin motion. Vad jag reagerade mot var just motiveringen i reservation nr 72, där reservanterna kritiserar de förslag som regeringen och utskottsmajoriteten har ställt sig bakom om ett samlat anslag. Låt vara att det är begränsat, men det är ändå ett steg i rätt riktning i enlighet med de tankegångar som i olika sammanhang framförts från Jämtland. Jag tror inte att Marianne Stålberg kan bestrida att det är på det sättet. Det var i det avseendet som jag tyckte att reservation nr 72 är något egendomligt utformad.
Fru talman! Jag beklagar att jag inte har lyckats få med mig majoriteten på förslaget att ge extra medel till Jämtlands län, för jag tycker att det förslaget verkligen är befogat. Men om utskottsmajoriteten hade följt våra förslag om ett utbyggt glesbygdsstöd hade vi åtminstone fått det litet bättre än vad vi får nu med utskottsmajoritetens förslag.

Fru talman! Det är vanligt att i tider som dessa få höra att vi måste arbeta Sverige ur krisen. Optimism och framtidstro skall ersätta den investeringsovilja och den dysterhet som har präglat de senare årens politik. Efter att ha lyssnat på Bernt Nilssons anförande har jag svårt att se hans parti som entusiasmens och framtidstrons talesman. Bernt Nilsson säger: ”Om inte industrin använder sina likvida medel till investeringar, får vi ta fram löntagarfonderna. Då måste vi utöka den statliga företagsamheten.” Bernt Nilsson och hans parti förnekar sig inte. Det är hela tiden tal om ökad reglering och ökad planering — en politik långt bortom den marknadsekonomi som vi moderater och, som jag hoppas, de övriga borgerliga partierna företräder. Fru talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 avseende regionalpolitiken är så omfattande att det utan tvivel kan vara svårt att överblicka helheten. Man kan över huvud taget diskutera det meningsfulla i att behandla ett betänkande på detta sätt. Måhända hade det varit riktigare och mer överskådligt att diskutera principerna för regionalpolitiken vid ett tillfälle och behandla budgetfrågorna vid ett annat tillfälle. Det är därför enligt min uppfattning nödvändigt att i en debatt som denna ta fasta på vissa principer och övergripande frågor och inte förlora sig alltför mycket i en mängd detaljer. Det är också önskvärt att i debatten ha siktet inställt på att forma en regionalpolitik för 1980-talet med utgångspunkt i framtidens nya krav och förutsättningar och inte hemfalla åt nostalgisk tillbakablick på sin egen förträfflighet före 1976, vilket tycks vara den socialdemokratiska modellen. Moderata samlingspartiet har i sin partimotion om regionalpolitiken markerat att målet för denna är att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt i landets olika delar. Kring denna målsättning sluter utskottet upp. Vi har vidare, som framgick av Sten Svenssons anförande, i vår partimotion uttryckt ett antal principer för regionalpolitikens praktiska tillämpning, som till vissa delar glädjande nog vunnit utskottets gehör. Vi noterar inledningsvis att en förutsättning för att realisera regionalpolitiska mål är att den svenska industrins konkurrenskraft vidmakthålls och förstärks och att samhällets resurser riktas mot branscher och verksamheter, som kan bedömas ha goda framtidsutsikter. Utan denna internationella konkurrenskraft kommer all regionalpolitik att förbli tämligen verkningslös trots alla goda intentioner. Ett alternativ till detta kan i och för sig vara att försöka åstadkomma en maximal regional balans i en krympande ekonomi. Men jag tillåter mig, fru talman, att uttrycka den uppfattningen att det kan vara mer intressant att ha en expanderande ekonomi med viss regional obalans än en krympande ekonomi, där man diskuterar den exakta regionala balansen. Jag tror att det är en uppfattning som delas av flertalet, även om Wigforss en gång sade att fattigdomen fördras bäst om den delas lika. Detta är den rumsliga bemärkelsen, som socialdemokratin ibland talar om. Den socialdemokratiska reservationen i detta avsnitt om svårigheterna att klara den regionala balansen efter 1975/76 är i själva verket en bekräftelse på de ödesdigra effekterna av den ohämmade kostnadsutvecklingen inom industrin under åren 1974-1976. Eftersom det nu uppenbarligen råder allmän insikt om detta samband, bör vi inför uppgiften att forma 1980-talets regionalpolitik ha dessa erfarenheter med oss ”i bagaget”. De moderata kraven på ökade inslag av generella medel, där bl.a. olika kostnader för socialförsäkringsavgifter införs såsom ett medel, har också vunnit utskottets gillande. Denna förskjutning mot ett större inslag av generellt verkande medel, som utskottet har uttalat sig för, kommer — utgår vi från — också att prägla det utredningsarbete om den framtida regionalpolitiken som utskottet föreslår komma till stånd genom att riksdagen hemställer hos regeringen om tillsättande av en parlamentarisk utredning. I vår partimotion markerar vi också en strävan att göra det regionalpolitiska stödet mera överskådligt, samtidigt som vi mycket klart markerar en vilja att handlägga stödet på ett mer decentraliserat sätt. Vår grunduppfattning är att det just är de generella stödformerna som är de mest lättbegripliga och överskådliga och därför kan hanteras på det mest decentraliserade sättet ute i de enskilda företagen, vilket vi också framhåller i vår reservation nr 18. Det resterande selektiva stödet bör så långt det är möjligt handläggas på länsnivå. Denna ståndpunkt ligger helt i linje med vad propositionen anför om vikten av att ta till vara utvecklingsförutsättningar, kunnande och initiativ som finns ute i länen. Som framgår av reservation nr 39 menar vi att det i fortsättningen bör ankomma på länsstyrelsen att fatta beslut om det selektiva stödet inom de ramar och nivåer som regering och riksdag fastlägger. Jag skulle vilja fråga herr Åsling. Men han har nu lämnat kammaren. Endast ett halvfullt vattenglas påminner om hans närvaro här tidigare i dag. Jag får därför vända mig till någon annan företrädare för centerpartiet: Tror man ej på de landstingsvalda politikernas förmåga att i länsstyrelserna göra dessa prioriteringar och ta sitt ansvar? Vi från moderat håll är övertygade om denna vilja och förmåga att inom givna ramar prioritera. Dessutom kan det vara nyttigt för politiker på länsnivå att tvingas fatta beslut och göra prioriteringar och inte bara lita på att statsmakterna skall göra korrigeringar. Ansvaret ökar. Jag tror att politikerna på länsnivå är beredda att ta detta ansvar. Det är något förvånande att det parti som mest talar om decentraliseringens välsignelser hyser tveksamhet mot att verkligen ge länsstyrelserna denna möjlighet att fatta ytterligare beslut. Vi har vid uppvaktningar inför utskottet lyssnat till företrädare för länsstyrelserna, politiker och tjänstemän som uttalat detta intresse och denna vilja. Vi har också, inom parentes sagt, noterat den måttliga entusiasmen för uppdelningen av enskilda kommuner som utskottet uttalat sig för när det gäller stödinsatser. Vi moderater som reserverat oss mot denna uppdelning av kommuner har tydligen ganska väl på fötterna och ett ganska gott gensvar ute bland politiker och tjänstemän i länsstyrelserna när vi intar denna ståndpunkt. Vi har den uppfattningen att den här avvägningen klarar vi själva. Det behöver man inte diskutera på central nivå. Det kan ju ligga en paradox i det. Man vill inte ha en central ortsplan från centerns sida — det vill inte utskottsmajoriteten heller — men man vill gärna att statsmakterna centralt petar i planeringen i olika delar av kommunerna. Man skall på länsnivå diskutera fördelningen på olika orter, men när det gäller vart de olika församlingarna skall höra, då skall det avgöras på central nivå. Det finns en viss dualism i detta. Jag tycker att det borde vara angeläget för centerns företrädare att klargöra om man verkligen tror på förmågan hos landstingspolitikerna i länsstyrelser när det gäller att göra bedömningar och avvägningar och ta ett ansvar. Fru talman! Under åren har det regionalpolitiska stödet till näringslivet vuxit ut i omfattning, och antalet former blivit allt större. Givetvis är det nu svårt för näringslivet att ur denna mångfald av stödformer överblicka vad som finns, och det kan vara lämpligt att i olika lägen renodla och förenkla denna flora. Det bör vara en angelägen uppgift för den tidigare nämnda utredningen att komma med sådana förslag. Genom förslagen i partimotion 2289 vill vi inom moderata samlingspartiet emellertid redan nu genomföra vissa förenklingar i stödsystemet. Vi föreslår bl.a. kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter utöver de av regeringen föreslagna sänkningarna i stödområde A och B med 5 resp. 3 procentenheter. På så sätt kan de selektiva stödformerna minska i omfattning. Anslaget till bidragsverksamhet minskas med 218 milj.kr. samt lokaliseringslåneramen med 100 milj.kr., vilket framgår av reservationerna 81 resp. 82. Anslaget till Regioninvest AB i norr minskas med 30,2 miljoner. Denna fråga behandlas i näringsutskottet. Det är vår uppfattning att denna övergång från selektiva stödåtgärder till mera generella insatser har stor betydelse när det gäller att främja utvecklingen av sysselsättningen i just Norrlandslänen. Mot bakgrund av våra förslag om ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifterna i bl.a. Norrbotten samt förslaget om borttagande av elenergiavgiften i stödområde A säger vi nej till att nu biträda propositionens förslag om ytterligare 150 milj.kr. för särskilda sysselsättningsskapande åtgärder i Norrbotten. Skall vi ha någon möjlighet att lösa en del av Norrbottens sysselsättningsproblem, måste en verklig satsning på de generella medlen på bekostnad av de selektiva insatserna komma till stånd. De selektiva insatserna har visat sig föga framgångsrika, vilket ett antal års erfarenheter bör ha klarlagt. Det framgår av den moderata reservationen nr 71. Så, fru talman, i all korthet några kommentarer till utskottets förslag och de motioner som väckts i anslutning till frågan om det regionalpolitiska stödet till näringslivet. Moderata samlingspartiet sluter upp bakom regeringens förslag om nivåerna av stödet i de skilda stödområdena. Likaså biträder moderaterna utskottets förslag om att ta bort utbildningsstödet. Sysselsättningsstödet bör utgå i stödområde A, B och C, vilket utskottet tillstyrker. När det gäller offertstödet skall detta koncentreras på aktiva åtgärder och utnyttjas till ökad sysselsättning i de sämst ställda stödområdena, exempelvis malmfältskommunerna och kommunerna i Tornedalen. Vad gäller förslaget om industricentra instämmer moderaterna i huvudsak i vad som sagts i propositionen och biträder därmed utskottets förslag om en översyn av verksamhetens inriktning, bl.a. vidgat kommunalt delägarskap. Från moderat sida säger vi vidare ja till industricentra i Gällivare och Sveg — allt dock under en bestämd förutsättning: att den tidigare nämnda översynen genomförs vad gäller industricentrafrågorna. Beträffande stödet till de kommunala industrilokalerna delar vi den i propositionen framförda uppfattningen om ökad restriktivitet. Vi instämmer i grundprincipen att 10 96 lägre bidrag utgår för kommunala industrilokaler jämfört med om man bygger i egen regi. Utskottet delar propositionens positiva inställning till betydelsen av privata investmentbolag, och självfallet delar moderata samlingspartiet denna uppfattning. Som tidigare framgått vill moderata samlingspartiet i princip se att allt selektivt stöd prövas på länsnivå inom de nivåer och ramar regering och riksdag fastlägger. De farhågor som utskottet pekar på vad gäller det moderata förslaget kan i och för sig vara relevanta om det selektiva stödet skulle växa i omfattning. Moderata samlingspartiet vill ju dock gå rakt motsatt väg och påtagligt minska det selektiva stödet. Moderaterna säger vidare ja till det sammanhållna anslaget på länsnivå om 275 milj.kr. Det innebär att såväl åtgärder för glesbygdsstöd som åtgärder i samband med länsplanering bör täckas av dessa pengar, liksom det föreslagna investeringsbidraget om 20 96 för projekt under 7 milj.kr. De nya pengar som tillförs länen via detta anslag skall enligt vår uppfattning komma de län till del som i dag har stödkommuner inom stödområde 1-3. Övergången från att tidigare ha tillhört stödområde 1-3 till att nu stå utanför blir på det sättet mjukare och smidigare. De län som i dag har flera kommuner inom stödområde 1, 2 och 3 bör därför vid tilldelningen av ramar för det sammanhållna anslaget kunna påräkna en betydande ökning av sina anslag jämfört med i dag. Detta innebär — och det vill jag understryka — att glesbygdsstödet, den del av det sammanhållna anslaget som går till glesbygdsinsatser, liksom i dag skall kunna utgå till kommuner som står utanför stödområdet. Det har av utskottsföreträdare från Småland spritts vissa irrläror i detta avseende. Man har talat om att moderaternas förslag skulle innebära att län, som i dag har möjligheter att få glesbygdsstöd, inte i framtiden skulle kunna få det. Jag har lärt mig att bor man nära Jönköping, så bör man predika den rätta och sanna läran. Marianne Stålberg säger att det är en olycka att glesbygdsstödet slås samman med andra stödformer till ett sammanhållet anslag. Hon menar att man på det sättet riskerar att detta stöd kommer i bakvatten, att det inte kan hävda sig, att stödet till glesbygd kommer bort till förmån för andra lokaliseringsstöd. Jag tror att det är en ganska felaktig uppfattning. Erfarenheterna av glesbygdsstödet är så goda att jag tror att man på länsnivå har möjlighet att göra en meningsfull prioritering. På det sättet kommer glesbygdsstödet volymmässigt att hävda sig väl. Men Marianne Stålbergs uppfattning speglar också något annat, nämligen att man inte riktigt har förtroende för politiker på länsnivå när det gäller att göra den här avvägningen. Man måste från central nivå peta och plocka och prioritera. Jag tycker att det är beklagligt, för just när det gäller frågan om stöd till glesbygden förutsätts en mycket god kännedom om vilka möjligheter, begränsningar och förutsättningar som finns för att dessa insatser skall kunna göra nytta. Vi menar att glesbygdsstödet har spelat och kan förväntas komma att spela en betydelsefull roll i ansträngningarna att skapa sysselsättning i områden utanför tätorterna. Eftersom moderata samlingspartiet i allt väsentligt instämmer i utskottets bedömning skall jag inskränka mig till att i övrigt anföra några tankar om detta stöd. I propositionen talar industriministern om behovet av att något avgränsa de områden som kan bli föremål för glesbygdsstöd. Utskottet har delvis reagerat mot det synsättet. Dels bör detta ställningstagande från utskottets sida beaktas vid bestämmande av länsramar för det sammanhållna stödet ur vilket glesbygdsstödet skall finansieras, dels bör det ankomma på länsstyrelsen att göra den mera detaljerade geografiska avgränsningen. Med industriministerns och propositionens tankar som grund skulle man ju— om nu inte utskottet hade reagerat mot dessa skrivningar — kunna göra gällande att kommuner i södra Sverige, som i dag får glesbygdsstöd, inte skulle kunna få detta i framtiden, att det hade skett en påtaglig förskjutning norröver. Jag menar att det finns många goda exempel på att glesbygdsstödet i södra Sverige har gjort fina insatser. Det är vidare viktigt att finna smidiga former för att kombinera glesbygdsstödet med exempelvis sysselsättningsstöd. Som utskottet kraftigt understrukit utgör kombinationssysselsättningen ofta en förutsättning för att familjerna skall kunna klara sin utkomst i glesbygder. Det måste då vara rimligt att stödformerna utformas på ett sådant sätt att inte byråkratisk handläggning försvårar möjligheterna för denna kombinationssysselsättning. : Vidare instämmer moderata samlingspartiet i vad utskottet har uttalat om handläggningsordningen när det gäller glesbygdsstödet, vilket innebär att alla ärenden förs till länsstyrelsen, som sedan efter bedömning delegerar dem till andra organ. Inom ramen för det sammanhållna anslaget på 275 milj.kr. skall även utvecklingsarbetet på regional nivå finansieras. Erfarenheterna av utvecklingsarbetet på den regionala nivån har i övervägande grad varit positiva. Länsstyrelsernas arbete har mer kommit att präglas av åtgärdsinriktade insatser och mindre av planering, som kännetecknade det arbetet under ett antal år. Vi moderater delar uppfattningen att det är angeläget att man inom givna ramar förstärker de regionala utvecklingsinsatserna när det gäller nyföretagande och industriell förnyelse inom de mest utsatta regionerna. Vidare är det, om man nu flyttar ner ortsklassificeringssystemet på länsnivå, angeläget att man verkligen funderar över möjligheterna att i framtiden tillskapa differentierade arbetsmarknader. Det är en fråga som har diskuterats vid flera tillfällen här i dag. Det låter mycket vackert och tilltalande, när man säger att vi skall ha många små, differentierade arbetsmarknader ute i länen. Men verkligheten talar ett delvis annat språk. Jag tror att det är nödvändigt att man i många län inser att det på sikt bara kommer att vara möjligt att ha ett fåtal, väl differentierade arbetsmarknader, som kan erbjuda sysselsättning för båda makarna i en familj. Fru talman! Avslutningsvis: En seriös och verklighetsförankrad debatt förutsätter kunskap om problemen. Det är därför angeläget att den regionalpolitiska forskningen stimuleras att ta fram detta material som underlag för framtida beslut. Tillskapandet av ett centrum för regionalpolitisk forskning i Umeå kan vara ett viktigt steg i denna riktning. Men då är det angeläget att denna forskning inte isoleras till att syssla enbart med regionala Norrlandsproblem, även om glesbygdsfrågorna i sig utgör ett av flera viktiga problemområden. Andra frågor som bör vara av intresse att diskutera och forska kring kan vara: Skall vi välja generella eller selektiva stödåtgärder? Går den solidariska lönepolitiken att förena med regional balans under 1980-talet? Hur påverkas den regionala balansen av alternativa vägar för att återställa balansen i den svenska ekonomin? Hur skall regionalpolitiken utformas för att jämställdhetssträvandena skall gå att realisera i framtiden? Vilken roll spelar utbildningssystemet för att förändra och påverka den regionala balansen? Vilka svårigheter möter oss i skapandet av såväl kvantitativt som kvalitativt robusta arbetsmarknader? Vilka risker alternativt möjligheter indikerar den nya tekniken att erbjuda för den regionala utvecklingen i landet? Vilka effekter får ett mer decentraliserat beslutsfattande på regionalpolitiken? Fru talman! Förvisso kommer det inte att saknas intressanta och viktiga frågor att behandla med siktet inställt på att forma en regionalpolitik för framtiden. Från moderat sida har vi blivit alltmer övertygade om att en förutsättning för att den nuvarande målsättningen för regionalpolitiken skall förbli realistisk är att vi i detta land för en ekonomisk politik som kan skapa tillväxt. Insatserna måste inriktas på att stärka näringslivets konkurrenskraft och på att nya jobb skapas inom den tillverkande sektorn i detta land. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till samtliga moderata reservationer som har fogats till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23.
Fru talman! Anders Högmark säger att vi socialdemokrater inte litar på länsstyrelserna, som enligt honom borde kunna besluta själva. Det är inte alls så. Men vi anser att lokaliseringsstödspolitiken och glesbygdspolitiken var för sig är så viktiga politiska områden att riksdagen skall pröva omfattningen av var och en av dem, precis som jag sade i mitt inledningsanförande. Det blir inte möjligt med det här föreslagna samlade anslaget. Riksdagens inflytande minskar därför på dessa viktiga delar av regionalpolitiken. Man decentraliserar handläggningen av problemen, men anvisar inte tillräckliga resurser för det arbetet. Det vore bättre att man i detta land förde en industripolitik och sysselsättningspolitik som gjorde att det tillkom fler sysselsättningstillfällen, inte minst inom industrin. Det kanske skulle betyda att också vi i glesbygdslänen kunde få fler arbetstillfällen.
Fru talman! När det gäller den sistnämnda frågan, om behovet av att föra en politik som skulle skapa nya jobb, kan vi vara helt överens. Det beklagliga är bara att vi har litet olika recept och ansvisningar för hur denna politik skall föras. Bernt Nilsson, som har varit en av utskottets ledande socialdemokratiska företrädare, har ju talat för ökat statligt företagande och för införande av ett tvång för företagen att för investeringar plocka fram sina likvida medel. Vi accepterar att man kan tro på en sådan politik, men verkligheten talar för att den typen av tvångsreglerad ekonomi inte ger de resultat som både Marianne Stålberg och jag önskar, nämligen mer investeringar och nya jobb, framför allt inom den tillverkande sektorn — där den nya tekniken kan användas — och inom skogslänen. Vi moderater har samma målsättning: nya jobb, gärna spridda i skogslänen. Men vi tror att det resultatet erhålls bäst genom en friare marknadsekonomi, med lägre kostnader för företagen, inte minst i glesbygden. Vi menar att våra förslag om sänkningar av arbetsgivaravgifterna, utöver vad regeringen har föreslagit beträffande fyra kommuner, nämligen 5 resp. 3 20 i stödområdena A och B, leder till att man kan gå vidare på den vägen och verkligen ge företag i skogslänen i de inre delarna av Norrland lägre produktionskostnader. Då blir det också intressant för företag att starta nytt och för andra företag att lägga ut tillverkande filialer. Skillnaden mellan Marianne Stålbergs och Bernt Nilssons uppfattning och vår är att vi tror på marknadsekonomi medan Marianne Stålberg och Bernt Nilsson har sjungit den planerade ekonomins höga visa. Resultatet hittills i Sverige talar för sig självt. Det går inte att skapa ekonomisk tillväxt med planoch regelekonomi.
Fru talman! Vi har här i riksdagen lagt fram många goda förslag som skulle ha kunnat ge industrin större fart än vad den nu har. De allra flesta av dessa förslag har avstyrkts av majoriteten inom de olika utskotten. De förslag till generella sänkningar av arbetsgivaravgifterna som moderaterna lägger fram ger inte några nya jobb. Sänkningar av arbetsgivaravgifterna har prövats tidigare, men de gav inte ett enda nytt jobb, varken i mitt hemlän eller i landet i övrigt. Därför är det bättre att pröva det förslag som vi stödjer i utskottet och som avser selektiva åtgärder.
Fru talman! Jag vill inte förneka att socialdemokraterna har lagt fram ett och annat förslag, som kanske har varit bra. Det kan hända att några av dem har avvisats — något har säkerligen bifallits. Men problemet är att det har lagts fram så många dåliga förslag, som måhända har skymt ett eller annat gott förslag. Det finns socialdemokratiska förslag som tillsammans driver upp kostnaderna för näringslivet med flera miljarder kronor. Sten Svensson gav en lång redovisning av vilka förslag som har framlagts. Det är uppenbart att näringslivet, som redan i dag har stora problem med att hålla sitt kostnadsläge nere, inte skulle få det lättare, om socialdemokraterna till äventyrs får igenom sina tankar om ytterligare miljardbelastningar på företagen. Jag vill bara konstatera att även socialdemokraterna genom sin diskussion i reservationen om arbetsgivaravgifterna erkänner att det måste till sänkningar av kostnadsläget. Ni har valt en konstruktion, som vi tycker är byråkratisk och missgynnar vissa grupper av företag i en del situationer. Men faktum kvarstår, fru talman, att även socialdemokraterna genom sin konstruktion börjar ifrågasätta kostnadsläget i svensk industri och att en sänkning av kostnadsläget i Norrlandslänen skulle vara utomordentligt gynnsam för att skapa de nya jobb som vi kan vara överens om är nödvändiga.